Fru talman!

upphandlingarna och ersättningen för desamma, anmäldes till utskottet den 25 januari av förre näringsministern Per Westerberg - samma dag som riksdagsrevisorernas rapport om vissa upphandlingsärenden läckt ut till massmedierna. Några dagar senare - den 2 februari - anmälde Eva Flyborg från Folkpartiet näringsministern. Hon undrade huruvida hans uttalanden inför riksdagen och dess utskott var i överensstämmande med det händelseförlopp som framkommit i departementets egen promemoria som upprättades i samband med revisorernas granskning.

Detta anmärkningsvärda kan man dock leva med eftersom utskottet de facto äger frågan från det att anmälan har blivit inregistrerad.

Unckels anklagelser mot Rosengren i det läget, i februari månad 2001, var så kraftiga att man, när man satt hemma och såg dem i TV:n, kunde ana en brottsling i den utpekade ministerns kläder. Fru talman! Dessa anklagelser mot en anmäld minister levererade alltså konstitutionsutskottets ordförande innan granskningen ens hade påbörjats, innan listan över anmälningarna ens var färdigjusterad och innan någon av oss ledamöter i utskottet hade tagit del av riksdagsrevisorernas rapport eller andra aktuella handlingar i ärendet. Detta, fru talman, var som jag ser det ett flagrant övertramp, på gränsen till omdömeslöst, av den annars mycket redbare och normalt omdömesgille KU-ordföranden Per Unckel. För detta kan inte utskottsordföranden undgå kritik, som jag ser det, för att travestera vårt eget utskottsspråk. I övrigt håller jag med Ingvar Svensson som i sitt första anförande sade att medierna egentligen inte kan känna igen bilden av oss som arbetande utskott om man bara bedömer det som hände på presskonferensen eller ser till just den här sekvensen av den initiala granskningen av Rosengren. I övrigt är det nämligen ett alldeles utomordentligt trevligt utskott att arbeta i. Ingen skugga ska heller falla över ordföranden i övrigt. Det är dessutom en fantastisk kanslipersonal som gör ett enastående arbete med att ta fram alla de handlingar som vi har. Men på den här punkten tycker jag faktiskt att jag från denna talarstol måste få protestera mot sättet att påbörja en granskning. Jag hoppas att detta nu är registrerat. Fru talman! Jag övergår nu till att kommentera den sakliga granskningen. Utskottet har tagit del av revisorernas första preliminära rapport. Vi har tagit del av departementets svar på densamma. Vi har ställt egna skriftliga frågor på vilka vi har fått svar. Vi har vid två tillfällen utfrågat den berörde ministern - han var i och för sig assisterad av flera av sina medarbetare - och vi har utfrågat förre chefsjuristen på Nämnden för offentlig upphandling, Hans Sylvén. Jag vill korrigera Helena Bargholtz som utnämnde honom till jurist på just nämnda förvaltning. Han var tidigare där. Vi är helt överens i vårt utskott om att näringsministern inte kan undgå kritik för de uppenbara brister i administrativt hänseende som vi har funnit vid vår granskning. Den är av likalydande slag som den vi avgav i fjol vid motsvarande tid för samme minister och samma departement. Å andra sidan härrör sig också granskningen till ungefär samma tid i bägge fallen, dvs. hösten 98 och våren 99. Det är alldeles uppenbart att departementet då inte klarade av vissa viktiga grundläggande rutiner, administrativa föreskrifter. Uppenbarligen klarade man heller inte av att dokumentera i tid varför man gjorde si eller så, och detta är en brist som man icke kan undgå kritik för. Men den allvarligaste kritiken gäller egentligen att man har låtit konsulter påbörja sitt arbete innan man har gjort ett avtal; dvs. att det byggde på en muntlig överenskommelse. När det gäller dessa kritiska kriterier har regeringen erkänt att man har gjort fel. Man har dessutom anmält till oss i utskottet och till riksdagsrevisorerna att man har bearbetat dessa erfarenheter och upprättat mycket strikta regler för hur man i fortsättningen ska upphandla och dokumentera upphandlingarna. Vi får väl se nästa vår om man har levt upp till detta. Jag antar att det inte är sista gången som någon anmäler någon minister med anknytning till Näringsdepartementet. Ska man döma av årets anmälningar så finns det en sorts profilbild. Från vissa politiska håll ser man gärna att den nyss nämnde ministern Rosengren är precis den rätta skottavlan; åtminstone kändes det så i vintras. På ett antal andra punkter skiljer sig bedömningarna i utskottet. Majoriteten har funnit att det fanns rimliga skäl från departementets sida att hänvisa till de regler som ändå finns för undantag i upphandlingsreglementet för att göra en förenklad upphandling riktad till en investmentbank. Man valde vid den tidpunkten ut investmentbanken Goldman Sachs, en av de absolut största investmentbanker som vi har.

Och med tanke på den hemligstämplade lista som vi fick se på internatet ute på Lidingö är det alldeles uppenbart att merparten av de stora verksamma delvis amerikanskägda investmentbankerna var involverad i andra pågående fusioner och affärer. Med andra ord var det minerad terräng. Det fanns anledning för ministern och departementet att vara mycket försiktiga. Och på den punkten har en samstämmig kommentatorskör från svensk fackpress, med Dagens Industri i spetsen, som är en dagstidning, och andra tidningar, sagt att denna bedömning var den korrekta vid den tidpunkten. Då är frågan: Ska vi då göra en annan bedömning? Har vi så starka skäl för att göra en annan bedömning än den som man gjorde? Jag finner inte att vi har anledning till detta och inte majoriteten heller, så på den punkten skiljer vi oss åt i vår bedömning av departementets upphandling. Slutligen gäller det den ersättningsform som man valde, det som kallas success fee, dvs. ett bonusliknande system där man betalar investmentbanken en låg fast ersättningsdel. Blir det ingen affär är det bra med det, men blir det affär får den desto mer. Det är en ganska vedertagen regel. Man kan tycka att den är dålig eller bra. Det spelar ingen roll vad man tycker. I branschen är den vanligen förekommande, och man valde denna metod. Så blev då fusionen av. Det var uppenbarligen en synnerligen lyckad fusion, tyckte alla parter vid den tidpunkten. Att den svenska och norska regeringen och styrelsen sedan inte klarade av att hålla ihop fusionen är en helt annan sak. Men fusionen blev av. Därmed satt staten i ett läge då man måste leva upp till sina förpliktelser. Man t.o.m. rådfrågade juridisk expertis innan man betalade ut pengarna, och den juridiska expertisen avrådde från att göra någonting annat än att betala, därför att en rättslig process med Goldman Sachs i internationellt skiljedomsförfarande hade skadat Sveriges anseende och förmodligen äventyrat nästa steg, nämligen börsintroduktionen av Telia. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag med det sagda på godkännande av utskottets anmälan och naturligtvis avslag på den reservation som jag tror att moderaterna yrkade bifall till.

Fru talman! När det gäller upphandlingen av Goldman Sachs har näringsministern hävdat att man utnyttjat en undantagsmöjlighet för att undvika en upphandling i konkurrens, nämligen sekretess, vilket Kenth Högström också tog upp i sitt anförande. Det kan säkert hävdas. Men även om man hänvisar till denna sekretess borde man ha gjort en skriftlig förfrågan till flera möjliga investmentkonsulter. Vad hade hänt då? Jo, då tror jag att man hade kunnat undvika mycket av den kritik som även Kenth Högström ställer sig bakom. Man hade tvingats göra ett skriftligt förfrågningsunderlag. Man hade kunnat jämföra olika alternativ på många områden, t.ex. detta med bonus och transaktionsersättning. Man hade fått göra ett avtal innan arbetet startade. Det hade med andra ord blivit bättre administrativt agerande på alla områden som vi har kritiserat. Hade detta inte varit att föredra, Kenth Högström - att man gjort en ordentlig upphandling från början?
Fru talman! Jag ska försöka besvara Per-Samuel Nissers fråga på ett försiktigt sätt. Han ställer frågan huruvida jag vid det tillfället hade gjort en annan bedömning. Hade det inte varit bättre? säger han. Det vet jag inte. Jag befann mig inte på departementet just de dagarna. Jag har för övrigt knappt besökt departementet. Per-Samuel!

Det är med förlov sagt en naiv uppfattning. Och det är intressant att just riksdagens revisorer påpekar detta. Samma revisorer som inte lyckats hindra att deras egen revisionsrapport blivit allas egendom innan den var färdig." Är det inte alldeles klart och tydligt, i ett läge då två nationalstater försöker slå ihop sina gamla televerk och det samtidigt pågår en lång rad liknande affärer ute i Europa, att just den här risken för läckage finns? Hur skulle en sådan annons utformas egentligen? Har Per-Samuel Nisser funderat över hur han skulle kunna formulera en sådan annons utan att man i annonstexten kan se och förstå vad det egentligen handlade om? Jag klarar inte av, med min fantasi, att skapa en sådan annons. Jag tycker nog att man där gjorde en riktig bedömning. Sedan håller jag till fullo med Per-Samuel Nisser om att man naturligtvis skulle ha sett till att skapa avtalet innan jobbet påbörjades. Men för det får man ju också kritik.
Fru talman! Det finns ingen glädje i sig i att kritisera ett statsråd. Kenth Högström vill antyda att vi i oppositionen skulle känna något slags skadeglädje över att komma åt ett statsråd, men så känner åtminstone inte jag det. Men om man är chef över ett så stort departement som Näringsdepartementet är naturligtvis risken jättestor att man råkar ut för kritik för något som man inte klarat av att sköta inom ramen för sitt stora fögderi. Visserligen handlar denna debatt i år nästan bara om Björn Rosengren - vi kommer så småningom också över till en fråga som gäller statsministern - men jag vill påminna Kenth Högström om att vi förra året hade en noggrann granskning med diskussion om och kritik av också andra statsråd, såväl statsministern som Bosse Ringholm. Jag vill betona detta. Jag tycker mig ha uppfattat, inte bara från Kenth Högström utan även från andra socialdemokrater, något slags kritik mot att vi skulle tycka att det var väldigt roligt att kritisera statsråd. Så känner åtminstone inte jag det.
Fru talman! Det där tolkade jag inte som någon replik till mig. Det var väl bara en upplysning om Folkpartiets ståndpunkt i den generella frågan om lusten att kritisera ministrar. För mig är det likgiltigt; det ska jag ärligt säga. Om vi kritiserar en minister eller inte är en underordnad fråga. Det är bedömningsmaterialet som är det viktiga, och att hålla sig till regelverk. Det är vårt utskotts uppgift att granska detta. Men, Helena Bargholtz, jag måste få ställa frågan, på förekommen anledning: Hur kan det komma sig att Helena Bargholtz riksdagskollega Eva Flyborg dagen innan hon lämnar in en anmälan till oss, och därmed ber oss granska ministerfögderiet, kräver ministerns avgång? Har det möjligen något samband med det som senare utspelade sig - både att partiledare Lundgren manade statsminister Persson att avsätta Rosengren eller ompröva hans mandat och att dessutom vår egen KU-ordförande gjorde ett liknande uttalande mot Rosengren innan granskningen påbörjats? Det är på den punkten jag för min del riktar kritik mot er, inte för något annat. All annan granskning ska utföras oklanderligt och oväldigt - men inte utan politisk bedömning.
Fru talman! Skälet till den kritik som tidigare riktats mot Björn Rosengren är sättet att över huvud taget hantera hela frågan om Telia-Telenor. Det här har ju blivit en följetong. Som vi kunnat konstatera är detta andra året som vi har den här frågan uppe, med lite olika aspekter. Det är i det ljuset man ska se kritiken. Det är därför bl.a. Eva Flyborg känner oro för hur hela denna fråga utvecklas och ifrågasätter om Björn Rosengren är kapabel att hantera detta.
Fru talman! Nu var Helena Bargholtz väldigt förmildrande i sin beskrivning av vad Eva Flyborg sade. Vill Helena Bargholtz att jag ska citera exakt vad hon sade? Kvällen innan hon lämnade in sin anmälan sade hon exakt så här: Björn Rosengren bör avgå - punkt och slut. Det sades ingenting om omtanke om vare sig Telia eller andra verksamheter på det departementet. Är det inte så att Helena Bargholtz blandar samman två ting? Folkpartiet, och även Moderaterna, har ju en längre tid tyckt illa om att Näringsdepartementet har så mycket makt över statlig företagsamhet och tycker att statlig företagsamhet inte bör förekomma över huvud taget. Det har jag full respekt för att ni tycker. Men det är ju en helt annan fråga, som inte granskas av oss nu. Vi granskar huruvida ministern i fråga har handskats med denna mycket svåra materia på ett någorlunda acceptabelt sätt, och vi har tillsammans funnit att han inte har gjort det. Han får kritik av oss i tre specifika avseenden. Han fick kritik förra året för en rad upphandlingsfrågor. Det finns väl ingenting som hindrar oss att vara ärliga på den punkten och säga att vi gemensamt har kritiserat ministern. Men det är väl inte av omtanke om den verksamhet som bedrivs som vi gör granskningen, utan vi gör granskningen för att den demokratiskt utsedde ministern ska sköta sitt politiska ämbete. Det är för demokratin han är satt på den post där han är satt, av vår statsminister som vi själva har utsett. Alltså menar jag: Blanda inte samman den ideologiska kritiken mot statlig företagsamhet i generell mening med de fel och brister vi nu har sett hos ministern! Och det fanns ju ingen anledning i februari månad att kräva hans avgång, eftersom granskningen inte var påbörjad.
Fru talman! Jag bara undrar hur Kenth Högström vill förklara det här med cirkelbeviset när det gäller direktupphandlingen. I svaret till Per-Samuel Nisser hänvisar han till sekretess. Det är ingen som har ifrågasatt att det är sekretess, t.o.m. sträng sekretess, i sammanhanget. Men hur vill Kenth Högström förklara detta i förhållande till lagen? Jag talar alltså inte om sekretessen, att det var ett känsligt område och att man såg till hela marknaden över Europa, utan hur förklarar Kenth Högström regeringens agerande i förhållande till lagen? Det är mycket intressant. Det går heller inte att vifta undan Riksdagens revisorers kritik genom att ifrågasätta meddelarfriheten i tryckfrihetsförordningen. Det borde Kenth Högström hålla sig för god för. Sedan undrar jag bara: Vilken är den socialdemokratiska linjen i den här frågan? Är det Riksdagens revisorer som gäller, eller är det utskottsmajoriteten i KU? Nu blir det tydligen votering i den här frågan så småningom. Då kan man ställa sig frågan: Hur kommer ledamöterna från Riksdagens revisorer att rösta i den voteringen? Kommer de att tvingas in i KU fållan, eller får de rösta efter övertygelse? Eller finns det möjligen två partiståndpunkter?
Fru talman! Först frågan om lagen och dess tolkningar. Ingvar Svensson vet mycket väl att rättsläget inte är alldeles klart. Det är för övrigt EU-rätten som ska uttolka det riktiga sättet att tolka lagen, inte svensk domstol. Får jag läsa högt ur Sveriges advokatsamfunds skrivelse till både riksdagsrevisorerna och departementet. Man säger så här: "Sveriges advokatsamfund noterar den uppenbara motsägelse som föreligger i fall en upphandling som enligt 1 kap. 3 § upphandlingslagen omfattas av sekretess inte får sekretessbeläggas på grund av bestämmelserna i 6 kap. samma lag. Samfundet kan inte heller se att sekretesslagen lägger något hinder mot att enligt 6 kap. 2 § första stycket sekretessbelägga inte bara anbud gällande viss upphandling utan också andra handlingar, om det kan antas att deras offentlighet skulle åsamka det allmänna skada, t.ex. i den formen att en planerad fusion spricker." Även de har gjort bedömningen att det föreligger möjligheter att hänvisa till sekretessen och därmed göra en förenklad upphandling. Det finns andra som säger samma sak. Men det finns också de som säger att detta inte är möjligt. Men ingen i denna kammare kan ju säga, vare sig efter den förra granskningen eller senare, att det är den absolut sanna tolkningen, därför att vi inte har ett exakt rättsläge. Då är det skälighetsbedömning som gäller. Och vi gör den skälighetsbedömningen att detta var möjligt vid den tidpunkten. Riksdagsrevisorernas rapport kommer upp i ett annat sammanhang, men jag har talat med riksdagsrevisorerna så sent som i går. Åsiktsskillnaden synes inte vara särskilt stor.
Fru talman! Det var en märklig konklusion. Jag vet inte om det också är något slags jippobevis. Kenth Högström säger att rättsläget inte är helt klart. Då väljer Kent Högström att fria, medan Josefsson fäller. Knutpunkten i hela den här frågeställningen är synnerliga skäl. Hade man varit tydlig på den punkten och kunnat redovisa ett synnerligt skäl för direktupphandling hade jag för min del varit beredd att godta detta. Men jag reagerar starkt när man bara hänvisar till förutsättningarna för sekretess. Det är inget hållbart skäl i det läget.
Fru talman! Jag kan ingenting annat säga i det här replikskiftet än att vi har skilda uppfattningar. Jag skulle möjligen vilja ställa en fråga, men den kan inte Ingvar Svensson svara på, för han har inte rätt till en tredje replik. Om det nu hade varit så att departementet hade använt sig av den formulering som Svensson själv benämner som den möjliga, hade då det godtagits? Det var trots allt affären som sådan som hotade att läcka ut i förtid. Det var därför man valde att gå till en investmentbank och inte gå ut med annons eller skriftligt till flera. Hade man använt den andra motiveringen men gjort på samma sätt hade alltså Svensson nöjt sig. Det var för mig en fullständigt ologisk slutsats. Revisorernas sätt att se på detta kan vi väl återkomma till.

Fru talman! Det finns när det gäller upphandlingen av konsulttjänster anledning att rikta kritik, som också utskottsmajoriteten gör, mot att man träffar ett avtal efter det att tjänsterna har börjat utföras och framskridit relativt långt och genom att det är en klar brist på dokumentation. Det är bra att vi kan samla oss till den kritiken. I några avseenden skiljer sig åsikterna i utskottet åt, liksom det framställs att utskottsmajoritetens uppfattning skiljer sig från Riksdagens revisorers. Detta torde dock ha att göra med att infallsvinkeln för revisorernas granskning och konstitutionsutskottets granskning är något olikartad. Revisorerna ska granska vad som är en effektiv användning av statens medel och vad som är det bästa ekonomiskt. Det vi har att granska är huruvida saker är lagenliga och möjliga att göra enligt lagen. Det kan leda till lite olika slutsatser i det här fallet. Visserligen kanske det ena och det andra inte hålls riktigt isär, men de kan också hållas från varandra. Om vi tittar på vad vi i utskottsmajoriteten säger finner vi uttalandet: "Enligt utskottets mening framstår inte de bedömningar som gjordes inom Näringsdepartementet som orimliga mot bakgrund av det tolkningsutrymme upphandlingslagen ger." Vi tar alltså inte ställning till vad som var bäst. Det är möjligen revisorernas sak, men det är inte KU:s fråga. Vi tar ställning till att det faktiskt var möjligt, rimligt och tillåtligt att göra den bedömningen att undantagsreglerna faktiskt kunde användas och att man kunde hänvisa till dem. Regeringen gjorde alltså rätt. Den hade de lagliga skälen. Om man vidare bedömde saken ekonomiskt rätt eller fel är egentligen inte en konstitutionell fråga. En regering har rätt att både ha fel i uppfattning och ibland också på grund av detta göra fel. Det är likadant när det gäller upphandlingslagens bestämmelser. Där säger vi att de "ger utrymme för tolkningen att undantagsbestämmelser för finansiella tjänster respektive sekretesskänsliga och brådskande upphandlingar kunde tillämpas". Här tar vi alltså återigen ställning till det lagenliga i regeringens agerande. Om det var det bästa tänkbara eller inte är en annan sak. Det är en mer politisk än en konstitutionell bedömning. Om vi nu granskar reservanternas uppfattning på de här punkterna, som den kommer till uttryck i reservationen, kan man säga att det egentligen är ganska många ord och lite substans. Det skiljer sig egentligen inte så mycket. De drar bara en annan slutsats. De säger så här: "Med hänsyn till att undantaget för finansiella tjänster är svårtolkat och eftersom det kan ifrågasättas om uppdraget till Goldman Sachs i sin helhet kan anses ha omfattats av detta undantag fanns det enligt utskottets mening starka skäl att i upphandlingen undvika att begagna denna undantagsmöjlighet." Det fanns alltså enligt reservanterna skäl att undvika att begagna möjligheten. Men det fanns också en möjlighet att begagna möjligheten, såsom reservanterna har skrivit. Det är det som KU ska granska, nämligen om det var lagenligt och möjligt enligt lagen att använda den här undantagsmöjligheten. Det har reservanterna inte bestridit i sitt sätt att formulera sig. De drar slutsatsen att man borde ha undvikit att använda den möjlighet som faktiskt fanns. Men KU ska granska huruvida man hade denna möjlighet. Om man inte hade den möjligheten, men låtsades ha den, hade man gjort ett fel. Men om man har möjligheten, och utnyttjar möjligheten, gör man rätt. Sedan är det en annan fråga, som inte är konstitutionell, huruvida det var bra eller dåligt att använda möjligheten. Det är inte den konstitutionella frågan. Men reservanterna drar mot den frågan. Längre fram i reservationen framgår det att reservanterna tycker att utskottet borde ha haft som sin mening att det rimligen har funnits möjligheter att skriftligen tillfråga ytterligare ett par investmentbanker. Möjligheten fanns säkert att göra detta. Det är en sak att det fanns en möjlighet att göra, men det är en annan sak när man erkänner att det fanns en möjlighet att använda en undantagslag om denna möjlighet var detsamma som en plikt. Enligt majoritetens uppfattning var det inte en plikt eftersom undantagslagen användes - som enligt reservanternas mening var möjlig.

Det är mera ett politiserat ställningstagande från minoritetens sida än konstitutionellt befogad kritik. Den kritik som utskottet har mot upphandlingen, mot bristande dokumentation, är allvarlig nog. Den hade stått ännu starkare om kritiken hade burits upp av ett enhälligt utskott. Men kritiken är allvarlig nog som den är. Framtiden får utvisa att departementet verkligen tar kritiken till sig och i fortsättningen undviker den typen av misstag och fel och att bristerna åtgärdas framdeles.
Fru talman! Kenneth Kvist läser vår reservation som en viss potentat läser Bibeln. Han talar om finansiella tjänster och att vi har sagt att det fanns starka skäl att i upphandlingen undvika den typen av undantagsmöjlighet. Sedan för han ett djupgående resonemang kring detta men glömmer bort slutsatsen i stycket, nämligen att "karaktären på affären var alltså en annan än vad som rimligen kan anses rymmas inom begreppet finansiella tjänster". Det är den slutsatsen som är den viktiga. Kenneth Kvist tar upp frågan om möjlighet att skriftligen tillskriva ytterligare ett par investmentbanker. Det är det som är förenklad upphandling. Kenneth Kvist vill inte kritisera att regeringen undvek att göra detta.
Fru talman! Den potentat som läser Bibeln är väl Ingvar Svensson. Det är möjligt att vi inte läser den på samma sätt. Det går att återgå till vad Advokatsamfundet säger, fast nu kommer jag till en annan del av deras yttrande än det som Kenth Högström hänvisade till. Advokatsamfundet menar att osäkerheten ligger i vad som är själva definitionen av finansiella tjänster. Samfundet, som inte kan misstänkliggöras för att gå någon regerings ärenden och inte samverkar med vare sig det ena eller det andra politiska blocket, säger att det finns "ett antal omständigheter som skulle kunna anföras till försvar för Näringsdepartementets beslut att göra en direktupphandling från Goldman Sachs med stöd av undantagsregeln i upphandlingslagen. Från kommissionens sida har man endast bristfälligt kunna förklara de skillnader som föreligger mellan tjänste och försörjningsdirektiven beträffande undantaget för finansiella tjänster." Man argumenterar för denna betydande oklarhet. Det betyder att den slutsats ni drar här, som inte är en följd av de meningar jag har läst upp från ert uttalande, är mer tagen ur luften. Ni anser att det här rör en fusion mellan två av Nordens största bolag och att karaktären på affären var en annan än vad som ryms inom finansiella tjänster. Men det som rör finansiell värdering och aktievärdering i en sådan fusion är finansiella tjänster - ingenting annat.
Fru talman! Advokatsamfundet bör verkligen känna sig hedrat i dag. De citeras med stor emfas av både socialdemokrater och vänsterpartister. Nu är det frågan om skälen för direktupphandling. Det kanske hade funnits något synnerligt skäl att redovisa. Problemet, Kenneth Kvist, är att det inte har redovisats något synnerligt skäl. Hade det redovisats ett synnerligt skäl hade jag kunnat godta det. Men att endast hänvisa till sekretessregeln, som är en förutsättning för 6 kap., gör att man hamnar helt snett. Regeringen säger själv att finansiella tjänster är ett omstritt område. Vi kanske inte behöver förlänga debatten om just detta.
Fru talman! Det har redovisats en rad synnerliga skäl, inte minst karaktären på affären - som omfattade ett stort antal miljarder kronor i värdet av det nya sammanslagna bolaget. Det var en internationell affär i en rörlig marknad. Det var uppenbart att många av de möjliga rådgivarna bland investmentbankerna var upptagna av andra uppdrag. Det var brådskande, och det var nödvändigt med sekretess. Man behöver inte ha så värst mycket fantasi för att se att det är ett synnerligt skäl, dvs. att det var möjligt och inte olagligt att göra den tolkning regeringen gjorde. Om det var den bästa tolkningen är inte KU:s uppdrag att granska. Däremot var det en möjlig, rimlig och lagenlig tolkning. Därför kan regeringen inte få kritik på den punkten men däremot på de andra punkterna.

Fru talman! I det här ärendet finns Riksdagens revisorers kritik redovisad vad gäller hur skriftliga avtal har slutits och regeringens försvar utifrån rådande brådska. Dessutom påpekar revisorerna att de grunder på vilka direktupphandling av Goldman Sachs gjordes, och som regeringen hänvisar till, har skiftat under ärendets gång. När regeringen bedömde det som nödvändigt att omedelbart anlita en internationell investmentbank som rådgivare gjorde man det i en direktupphandling med Goldman Sachs International utan att förhöra sig bland andra liknande rådgivare. Investmentbanken kontaktades i början av december 1998 och började genast sitt arbete efter en muntlig överenskommelse.

I de här delarna, som inkluderar sen registrering av handlingar och en förkommen akt, menar utskottet att inte tillräcklig vikt lagts vid en förvaltningsmässigt betryggande hantering av upphandlingsärendena. Vad gäller den s.k. transaktionsersättningen kan man självklart kritisera principen och storleken liksom att regeringen inlåter sig på sådana avtal. Men om detta är de villkor som gäller i branschen har regeringen inte haft något val, som jag ser det - om man alls måste anlita sådan rådgivning, vilket i och för sig kan diskuteras. Björn Rosengren har under utfrågningen den 29 mars 2001 medgivit att man borde ha haft en betydligt bättre dokumentation vid upphandlingarna av rådgivare och påpekar att rutinerna numera har stramats upp. Det är väl gott och väl och vad vi i KU givetvis förväntar oss. Detta innebär dock inte att Björn Rosengren undgår utskottets kritik för de brister som har varit uppenbara i det här ärendet.

Fru talman! Jag begärde närmast ordet när min ringa person fick sådan uppmärksamhet i ett anförande tidigare. Men jag har fått andra skäl än vad jag då trodde för att säga några ord i slutet av den här debatten. Får jag i all uppriktighet säga, fru talman, att det här meningsutbytet fyller mig med mycket stor olust.

Är Björn Rosengrens läge så utsatt att han inte klarar detta? Eller varför är riksdagens socialdemokrater plötsligt, när man var så modig i Riksdagens revisorer för bara några veckor sedan, så bekymrade över att kröka ett enda riktigt hår på näringsministerns huvud? Det gör mig fylld av olust som förstärks av det faktum att de som nu med alla till buds stående medel ska försvara Rosengrens handlande gör det på ett så erbarmligt dåligt sätt. När Kenneth Kvist på Ingvar Svenssons fråga för ett ögonblick sedan försökte beskriva vilka de synnerliga skälen för att undvika upphandling var, var det första ett stort antal miljarder. Är det ett skäl för att gå runt lagen? En internationell affär ska man inte behöva upphandla. Var har Kenneth Kvist hittat det argumentet? En affär i en marknad som rör sig så mycket, har han sedan lyckats hitta som ett synnerligt skäl. Var hittar han motivet för detta? Alla var så upptagna utom Goldman Sachs, ett argument som för övrigt har visat sig vara felaktigt vid närmare granskning. Brådska nämndes, när lagens förarbeten uttryckligen säger att brådskan inte får vara föranledd av den som skulle stå för upphandlingen, dvs. regeringen. Sekretess var plötsligt ett synnerligt skäl, trots att Ingvar Svensson visade på att detta är ett regelrätt cirkelbevis. Och sedan kommer den majestätiska avslutningen, nämligen att hela situationen var sådan att det var synnerliga skäl. Men hör inte Kenneth Kvist hur ihåligt detta argumenterande egentligen är? Det är detta som präglar hela den beskrivning som den socialdemokratiska majoriteten med stödpartier har givit åt det här. Det är det som har motiverat - och nu vänder jag mig till Göran Magnusson som fortsättning på vårt inledande replikskifte - att jag allvarligt har känt mig föranlåten att sätta ifråga den integritet som präglar den här handläggningen, samtidigt som jag med viss beundran ser på hur socialdemokraterna i Riksdagens revisorer var beredda att stå upp för den kritik som Riksdagens revisorers fackrevisorer hade anledning att rikta mot regeringen. Jag blir bekymrad om inte riksdagens konstitutionsutskott har kraft nog att stå upp när det behövs, kraft nog att hävda utskottets integritet när det finns skäl, så uppenbara som i detta fall, att meddela näringsminister Björn Rosengren att på avgörande punkter har han i detta fall förfarit felaktigt.

Fru talman! Nu går Per Unckel återigen för långt. Nu är det tredje gången i samma ärende som Per Unckel fastslår en position utan att ha saklig grund. Han gjorde det i februari månad som inledning till den här granskningen som inte ens var påbörjad då. Han gjorde det på presskonferensen när han inte hade lyckats samla en majoritet på sin sida. Han anklagade oss samtliga i majoritet för att ta regi - hör ni! - av Den dag jag skulle ta regi av någon minister är inte uppfunnen än och kommer aldrig att inträffa. Det var oförskämt, rent ut sagt! Per Unckel får hålla sig till saken. Jag blir upprörd. Sedan talar han om "min ringa person". Men han är ju konstitutionsutskottets ordförande, den viktigaste utskottsordföranden i hela riksdagen! Då kan han inte inleda en granskning på det sätt han gjorde genom att låsa in sig och sitt parti i en fålla utan att granskningen har fått påbörjas. Och när vi har granskat och kommit fram till en annan slutsats än vad han vill att vi ska göra skäller han på oss för att vi har intagit en position som är regisserad från departementet. Jag har väl aldrig hört på maken! Jag protesterar å det skarpaste mot att vår utskottsordförande uppför sig på det sätt han har gjort.
Fru talman! Protesten har säkerligen registrerats, Min olust förstärks ytterligare inför den här debattens fortsättning. Plötsligt när ett statsråd blir ordentligt kritiserad inträffar det som den som har makten i alla tider har försökt ta till, nämligen att kritisera statsrådets kritiker. Jag hade väntat mig att Kenth Högströms argument skulle vara ett recenserande av vad jag får säga och inte får säga. Jag kan lova Kenth Högström att ju fler gånger han upprepar detta argument, desto fler gånger kommer han att höra att min kritik kommer att skärpas. Det är bara på det sättet en fristående granskning av en regering som naturligtvis vill sitta i fred kan utövas. Inför minsta påpekande att jag inte får säga det jag säger, kommer jag att höja rösten. Varje annat handlande skulle vara att falla undan för en makt som naturligtvis vill få tyst på kritikerna. Som sagt, i alla historiska tider har detta varit maktens sätt att möta de som har avslöjat sådant som inte har stått rätt till.
Fru talman! Detta har nu sagts av den man som har mer makt än någon enskild riksdagsledamot i denna kammare har. Han är konstitutionsutskottets ordförande och han är gruppledare för det största oppositionspartiet. Han har varit minister och har ambitioner att bilda regering. Det får vara någon måtta med att klassificera folk i denna kammare. Men låt mig ändå för sakens skull återgå till själva kärnfrågan: synnerliga skäl. Kenneth Kvist har redogjort för flera synnerliga skäl. Jag har redogjort för ett skäl, som jag tyckte var ett starkt synnerligt skäl. Det skälet redovisades för oss i en hemlig promemoria på internatet på Lidingö. Samtliga de undersökta investmentbankerna - tio, möjligen tolv - var involverade i motsvarande affärer på den europeiska telekommarknaden vid den tidpunkt då man valde Goldman Sachs. Per Unckel säger att vi inte skulle vara kritiska. Hörde ni vad Per Unckel sade nyss? Vi kritiserade Näringsdepartementet samfällt i fjol vid den här tiden för bristande upphandling. Vi har kritiserat departementet i dag för bristande rutiner i upphandlingen. Nu handlar det om bedömningen av huruvida tjänsterna från Goldman Sachs Investment hade kunnat upphandlas genom direkt upphandlingsförfarande eller om man hade varit tvungen att använda sig av ett mer varierat upphandlingsunderlag. Departementet har valt att försvara sitt görande genom att säga att terrängen var minerad och att det var svårt att hitta någon annan bank som inte var involverad i någon förestående telekomaffär. Då säger Per Unckel ungefär att vi är maktens lakejer, när vi tycker att det är ett rimligt skäl för att inte bli fälld av utskottet. Det är en helt felaktig nivå på debatten, Per
Fru talman! "Maktens lakejer" känns inte riktigt som mitt uttryck. Kenth Högström får väl tolka hur han vill. Den här diskussionen handlade om ifall regeringen, enligt alla de regler som präglar lagen om offentlig upphandling, hade skyldighet att hushålla med skattebetalarnas pengar genom att man frågade flera intressenter om de kunde biträda i det arbete som regeringen ville ha utfört. Det är vad frågan gällde. Regeringen svarade: Nej, vi frågar ingen annan. Vi ber Goldman Sachs att göra uppdraget. Dessutom sköter man det så till den milda grad nonchalant att man inte ens skriver ett avtal med nämnda byrå förrän långt in i processen, vilket t.o.m. Kenth Högström har noterat är ett felaktigt förfarande. Vi från reservanternas sida hävdar att denna brist på upphandling inte får förekomma. Det är ett brott mot principen bakom lagen om offentlig upphandling. Det är en ståndpunkt som så sent som för ett par veckor sedan omfattades av alla riksdagens partier i Riksdagens revisorer, från höger till vänster. Jag frågar mig vad som har inträffat sedan dess, som plötsligt gör att oppositionen nu måste stå ensam och hävda denna fullständigt självklara princip, i en lagstiftning som konstitutionsutskottet vid tidigare granskningar har bedömt vara av stor saklig betydelse för att vi rätt ska kunna hushålla med statens finanser.

Fru talman! Efter en sådan näsknäpp av utskottets ordförande borde jag känna mig helt förintad. Men en person som säger att han kommer att höja rösten varje gång någon säger emot honom imponerar inte särskilt på mig. Möjligheten att använda undantagsreglerna har ni tillstått även i reservationen, Per Unckel. Detta är vad jag på västgötska, om det nu förstås, skulle kalla en gôrstor affär med internationella förvecklingar på en turbulent marknad. Då gäller väl inte formallogisk exegetik om att det ena ordet kan finnas som en förutsättning och sedan användas i lagen. Då kräver det naturligtvis att man bedömer om man måste gå försiktigt fram och ha sträng sekretess. Bedömningar måste göras som innebär att undantagsregler kan användas. Reservanter och utskottsmajoritet är eniga om att det är möjligt. Men ni anser att det var fel att utnyttja den möjligheten. Vi anser att man inte har gjort något fel, eftersom möjligheten fanns. Det är där vi skiljer oss åt. Det kokar ned till det. Tonläget är opassande, dumt och ovärdigt utskottets ordförande.
Fru talman! Bara för att vara lite petig med orden: Jag höjer inte rösten så fort någon säger emot mig. Det är jag van vid i politiska debatter. Men jag höjer rösten när makten säger att jag inte får kritisera, för då blir jag misstänksam att makten har ett syfte bakom. Vad vi diskuterar är om det som förevar var ett synnerligt skäl för att undvika att upphandla tjänsterna i konkurrens. Synnerliga skäl är som bekant ingenting som riksdagen behöver gissa vad de är. De existerar. Man går tillbaka till lagens förarbeten för att se vad lagstiftaren hade för föreställning om vad de synnerliga skälen handlade om. Inget av de skäl som Kenneth Kvist räknar upp förekommer ens antydningsvis i lagens förarbeten. Då är det konstitutionsutskottets skyldighet att se till vad lagstiftaren har haft för ambitioner och inte definiera det som makten vid det här tillfället har fått för sig att den skulle ha velat att lagstiftaren hade sagt i det ögonblick som lagen stiftades. Det är själva kärnan. Det är därför reservanterna underkänner den argumentering som nu plötsligt en majoritet i riksdagen tänker ta till, som Riksdagens revisorer för bara några veckor sedan, med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, var beredd att säga inte var giltig. Min fråga reses på nytt: Vad är det som har hänt sedan riksdagen var beredd att som en man stå upp och försvara viktiga rättsprinciper?
Fru talman! Ni reservanter har ju i detta stycke ingen annan mening. Ni anser också att möjligheten att använda synnerliga skäl fanns. Det står i er reservation. Men ni tyckte det var fel att man utnyttjade den möjlighet som fanns. Därigenom godkänner ni att de synnerliga skälen har angivits. Inte bara regeringen utan också andra har stött dem. Det är inte makten som angriper Per Unckel för närvarande. Det är vi vanliga utskottsledamöter som ifrågasätter utskottsordföranden. Utskottsordföranden har gått in i debatten på ett olyckligt sätt. Här har det handlat om att man vill leda i bevis att en minister har brister i sin personlighet. Då måste det vara helt fel på hans ämbetsutövning. Sedan driver man det i cirkel. Där kan man tala om cirkelbevis. Det är inte ett bra sätt att föra en konstitutionell debatt. Det vore bättre om vi samlade oss till den distinkta kritik som utskottsmajoriteten faktiskt riktar mot Näringsdepartementet och följde upp att det verkligen blir en rättelse. Det handlar om hur man i framtiden sköter upphandlingar, dokumentationen kring dem och att man sluter avtal på ett rimligt och riktigt sätt. Det är vad utskottet har att göra. Det ska vi utnyttja vår tid till, utan överord och partipolitisk polemik.
Fru talman! Jag har en mycket bättre idé om vad riksdagen borde samlas kring, nämligen det som riksdagen samlades kring för tre veckor sedan, i det ögonblick som Riksdagens revisorer lade fram sin rapport och alla partier från höger till vänster var överens. Om detta hade kunnat bli uttalandet från konstitutionsutskottet hade denna diskussion varit obehövlig. Problemet i konstitutionsutskottet har varit att den kritik som alla i Riksdagens revisorer var beredda att ställa upp för numera inte gäller. Det är därför som många av oss som har velat stå fast vid den hållningen har blivit upprörda över vad vi ser, när kritik inte har en längre livslängd än några få veckor.

Fru talman! Per Unckel kan inte utnämna sig till något slags riksgranskare i egenskap av ordförande i konstitutionsutskottet. Per Unckel har inget vidare granskningsuppdrag än vad vi övriga ledamöter i detta utskott har. Fortsätter resonemanget om att socialdemokraterna i konstitutionsutskottet närmast är att betrakta som några femtekolonnare utsända av regeringen så tycker jag faktiskt att Per Unckel på allvar också bör diskutera konstitutionsutskottets roll. Jag kräver nu att Per Unckel på något sätt kommenterar vilket arbete som ska utföras i konstitutionsutskottet. Möjligen hade det också varit något enklare att bli överens om detta om inte rapporten Björntjänster hade använts som manual för granskningsarbetet. Då hade vi kunnat starta och diskutera från början. Men i televisionen klarade Per Unckel ut att Rosengren är en usel minister och att han ska kritiseras. Det kan inte vara en rimlig infallsvinkel på de här frågorna. Fru talman! Även om tiden nu går snabbt vill jag ta upp det som Ingvar Svensson tog upp, nämligen hur socialdemokrater i Riksdagens revisorer ska rösta. Ja, det problemet har väl egentligen alla partiers ledamöter! Det framgår av revisorernas första rapport att Goldman Sachs-uppgörelsen och det som kallas för bonus eller success fee, förorsakade staten en merkostnad på 80 miljoner kronor. Det är den ståndpunkt som Riksdagens revisorer har i sin första del. När man sedan så småningom har arbetat sig igenom detta så kommer man fram till att regeringen har gjort undersökningar av om det skulle vara möjligt att återkräva någonting av det här, och så konstaterar man att det inte har skett. Det tolkar jag som att det inte är revisorernas ståndpunkt att 80 miljoner kastades i väg. Nu är i stället revisorernas ståndpunkt att det sätt som regeringen resonerade på faktiskt var acceptabelt. Det är ju också det som åtminstone konstitutionsutskottets majoritet har som uppfattning. Vad minoriteten har för uppfattning på den här punkten går inte att utläsa. Det står bara att man inte har försökt få tillbaka pengarna. Det är ju också en diskrepans i förhållande till revisorernas båda uppfattningar. Det är alltså svårt för alla att veta exakt hur man ska rösta i de här sammanhangen. Med hänsyn till den korta tiden får detta bli summariskt. Det står på s. 7 i konklusionerna att Riksdagens revisorer i rapporten ställde sig tveksamma till att undantagsreglerna var tillämpbara i dessa fall. Man ansåg vidare . osv. Att säga att man är "tveksam till" är ju inte någon särskilt häftig juridisk formulering. Det finns fler av den typen i revisorernas rapport. Konstitutionsutskottets ordförande, som företräder de tre övriga partierna här, framställer det som att Riksdagens revisorers rapport skulle vara skarp och kristallklar och att det bara är den som man kan ta - take it or leave it. Men det är ju inte på det sättet! För det första är rapporten oklar, och det är svårt att förstå vad som är den exakta innebörden. För det andra är inte reservationen i konstitutionsutskottets betänkande en avskrift av revisorernas ståndpunkt, utan där är det nya kompromissade formuleringar, bl.a. kring success feehistorien, där man har kokat ihop det hela för att kunna bli överens på slutet. Från början sade konstitutionsutskottets ordförande att systemet är fel och att det var fel att betala ut. Nu har han, för att få ihop några kamrater i utskottet, ändrat sig och sagt: Ja, man har ju inte undersökt detta, och man kan inte veta riktigt hur man skulle göra. Fru talman! Jag tycker att det är om inte upprörande - för man är ju van vid det mesta - så i varje fall mindre bra för konstitutionsutskottets anseende att vi ska behöva föra en debatt om ordens valör och innehåll, och påstå att det är på ett sätt när det faktiskt inte är alldeles klart att det är på det sättet. Jag tycker att det vore mycket bättre om vi kunde hålla oss till de texter som vi har producerat i stället för att här försöka förstärka olika saker.
Fru talman! Jag vill bara upplysa konstitutionsutskottets vice ordförande om att ordföranden inte företräder något annat parti än sitt eget i debatten. Han är alltså inte någon ställföreträdare för oss kristdemokrater. När det gäller partiståndpunkter drar Göran Magnusson upp de tidigare versionerna. Men det är ju slutversionen som gäller! Det är den som föreläggs riksdagen efter remissbehandling osv. Det är den ståndpunkten som är viktig att utgå från. Göran Magnusson talar också om att man ska vara försiktig med ordens valörer osv. Man kan väl inte påstå att Göran Magnusson i sitt inledningsanförande i dag var så där väldigt försiktig i de sammanhangen. Det handlade mycket om personbeskrivningar.
Fru talman! Det sistnämnda måste jag be att få någon precision av. Jag kan inte påminna mig att jag sysslade med personbeskrivningar. Har Ingvar Svensson förväxlat ordföranden med vice ordföranden? Det var ju ordföranden som ägnade sig åt personkarakteristik i betydande omfattning kring Björn Rosengren som om inte border liner - det var väl inte så han sade - ändå något slags gränsperson som försökte överskrida olika gränser. Om vi går tillbaka till success fee så är det i slutversionen, Ingvar Svensson, som Riksdagens revisorer helt enkelt bara konstaterar att regeringen har gjort den här bedömningen. Sedan har man ingen vidare bedömning. Jag vet inte riktigt hur det går ihop med den bedömning som Ingvar Svensson under Per Unckels ledning i reservationen har kommit fram till när det gäller vad man ska ha för uppfattning på den här punkten. Jag menar precis som Kenneth Kvist att det finns utrymme för olika slags bedömningar. Inte ens Nämnden för offentlig upphandling är tvärsäker på att undantaget för finansiella tjänster inte går att tillämpa. Det är klart att det passar bättre ihop med björntjänstmanualen att det är på ett visst sätt, men jag har inte sett som min uppgift att vare sig bekämpa eller försvara regeringen. Jag har sett som min uppgift i konstitutionsutskottet att försöka klarlägga vad som är fakta och vad vi har täckning för att säga, och inte att säga det vi önskar att vi skulle kunna säga.
Fru talman! När det gäller personbeskrivningar så uppehöll sig ordföranden mycket kring näringsministerns person. Då passade Göran Magnusson på att uppehålla sig mycket omkring ordförandens person i stället för att fokusera på själva granskningsfrågorna. Det var det som jag syftade på. Vad gäller success fee eller transaktionsersättning är det mycket riktigt så att revisorerna inte säger något speciellt om detta. Det är också vår bedömning att regeringen hade ingått detta avtal och därför skulle stå vid det. Men å andra sidan har man ju alltid möjlighet - nu när affären inte gick i hamn såsom man hade tänkt sig - att pröva detta. Det är vad vi säger i reservationerna, och ingenting annat. Det intressanta är egentligen grunderna för upphandlingen. Jag har inte fått något tillfredsställande svar.
Fru talman! Beträffande personkarakteristiken så får vi väl titta i protokollet och se om jag har beskrivit Per Unckel och hans personlighet. Vad jag beskrev var den rapport som jag har talat om flera gånger. Den har väl sällan fått så mycket uppmärksamhet som just i det här sammanhanget, annat än i TV när utskottets ordförande ställde sig bakom kritiken redan i februari eller när det nu var. Det är det agerandet som jag har kritiserat. Jag vet inte riktigt vad man ska få säga till sist, om man inte får nämna personerna vid namn eller vid funktion och koppla deras agerande till de olika funktionerna. Det måste väl ändå vara rimligt att få argumentera på det sättet? Om vi går tillbaka till betalningssystemet för Goldman Sachs arbete så är det intressanta inte att affären sprack mellan Sverige och Norge eller mellan de två telebolagen. Det intressanta ur avtalssynpunkt är väl om affären hade kommit så långt att Goldman Sachs skulle ha betalt. Det stod inte i avtalet, och man kan ju beklaga att de som skrev avtalet inte förutsåg att detta kunde spricka och skrev in hur det skulle regleras. Poängen i mitt resonemang är alltså att i avtalet beskrevs det när man ansåg att fusionen var verkställd - antingen genom ett beslut eller genom en serie av beslut. Det har jag kontrollerat här. De jurister som regeringen har anlitat och som man besitter på egen hand har kommit fram till att i avtalets mening var fusionen, sammanslagningen, i hamn och man skulle betala. Det kan väl inte vara så konstigt. Att vissa sedan var irriterade över att den affär sprack som de egentligen hela tiden motarbetat är ju mer en politisk fråga. Jag får försöka hålla mig till vad som står i avtalen.

Fru talman! Jag hör på talmannens röst att hon önskar att vi ska gå vidare till nästa ärende. Det ska vi strax göra. Jag vill bara sammanfatta den utgångspunkt som jag, Moderaterna och, tror jag, många med oss har haft i synen på det ärende som vi nu diskuterar. Det har inte varit fråga om att tycka speciellt illa om Björn Rosengren. Han råkar bara vara den person som har varit ansvarig för ärendet och får därmed också riskera att ta en och annan del av kritiken. Nej, vår utgångspunkt har varit en annan, nämligen att säkerställa att regeringen väl hushållar med skattebetalarnas pengar. Det är det som ligger under lagen om offentlig upphandling, att vi ska säkerställa att de konsulter regeringen vill ha och de tjänster regeringen vill ha utförda utförs på billigaste och effektivaste sätt. Det är därför många av oss har sagt att det är fullständigt självklart för oss att ställa oss bakom lagens huvudidé om upphandling i konkurrens. Det är bara så som lagens huvudidé kan förverkligas. I fråga om bonusersättningen är det samma bevekelsegrund som ligger bakom vår önskan att regeringen borde pröva om denna ersättning faktiskt borde ha betalas ut. Varje kännedom om den marknad som vi nu talar om ger vid handen att förutsättningarna att nå fram till ett bättre resultat, trots de juridiska rådgivarnas påpekanden, ingalunda var uttömda. På de här båda punkterna skiljer vi oss uppenbarligen åt. Regeringens företrädare är beredda att säga att det mesta av det här, i de hänseenden vi nu talar om, ändå var acceptabelt. De är därmed beredda att se mellan fingrarna med detta. Vi övriga säger oss att det hade varit en möjlighet att spara pengar till landets folk. Men här får vi väl acceptera att vi går olika vägar. Så småningom lär väl också riksdagen bekräfta att vi som företräder minoriteten i dag med hjälp av ett stort antal andra riksdagsledamöter får finna oss i att fortsätta att från minoritetens utgångspunkt föra talan för en bättre hushållning.

Fru talman! Jag känner mig också pressad av tiden, men samtidigt känns det angeläget för mig att säga att det inte finns någon skillnad. Det sade jag redan på förmiddagen - alla har väl inte tid att vara här hela tiden. Jag sade redan på förmiddagen att lagen om offentlig upphandling självfallet ska tillämpas och användas. Det finns ingen motsättning på den punkten. Jag tycker kanske att om utskottets ordförande ska redovisa utskottets ståndpunkter är det väl klädsamt att också tala om den samlade kritik som vi är överens om. Visserligen står den i olika stycken i texten, men vi är överens i de grundläggande frågorna, nämligen frågorna om lagen om offentlig upphandling och att den ska tillämpas. Sedan har vi frågan om success fee. Minoritetens skrivning här är egentligen rätt försåtlig. Man har ingen egen uppfattning om saken. Man tycker bara att regeringen borde ha prövat ytterligare någon gång. Regeringen har ju faktiskt prövat. Man har låtit jurister gå igenom det här och titta på om det var värt pengar, anseende och tid att driva frågan gentemot Goldman Sachs. Men det har man sedan bedömt att man inte skulle göra. Då har ju regeringen prövat detta. Jag tycker att det är ett försåtligt sätt att resonera. Man kliver inte av helt, utan man säger att regeringen har inte prövat. I det ligger då inbyggt att det borde den kanske ha gjort. Den där typen av resonemang tror jag ofta är resultatet av kompromisser där man har försökt att bli överens. Den formuleringen skiljer sig som sagt från vad Riksdagens revisorer nu möjligen tycker på den här punkten. De tyckte någonting annat för några månader sedan. Det är den osäkerheten som gör att jag inte tycker att man kan gå så långt som minoriteten här vill.
Fru talman! Jag vill bara göra ett par korta kommentarer till den senare delen. Ingen kan veta vad en rättslig process hade lett fram till om regeringen hade prövat detta i fråga om success fee. Vi säger inte ens att vi är övertygade om att man borde ha gått till en rättslig process. Vad vi säger är att den svenska regeringen borde ha prövat att rädda hem så mycket som möjligt av dessa 80 miljoner i en direkt förhandling med Goldman Sachs. Det är den möjligheten som inte är prövad, och som ett resultat av en sådan prövning skulle, om vi hade fått råda, en fortsatt bedömning ha gjorts av regeringens företrädare. Men inte ens detta säger regeringens företrädare att man är beredda att acceptera. Varför inte ta chansen att rädda pengar tillbaka till svenska skattebetalare? Den andra frågan gäller att Göran Magnusson säger att vi är överens om att lagen om offentlig upphandling ska användas. Tacka sjutton för det, skam vore det väl annars! Vad jag säger är att vi vill att lagens huvudidé, nämligen upphandling i konkurrens, ska användas. Minoriteten säger att det är okej av regeringen att avstå från det som är lagens huvudidé och peka direkt på en av bankerna och säga: Ni får jobbet pojkar - och dessutom inte skriva avtalet förrän jobbet nästan är utfört. Det är det vi vänder oss emot. Man borde ha frågat andra för att se om man kunde ha nått ett avtal som hade varit förmånligare för de svenska skattebetalarna. Det är detta som är lagen om offentlig upphandlings hela syfte. Vad jag är rädd för är att om man slirar från detta huvudsyfte, om man är beredd att förlåta för mycket, så skickar detta en signal ut i den svenska statsförvaltningen som säger att vi är beredda att ha direktupphandling i mycket större utsträckning än vad jag skulle vara beredd att acceptera.
Fru talman! Jag kan ju lätt hålla med utskottets ordförande om att det inte skulle behöva påpekas att vi är överens om att lagen om offentlig upphandling ska tillämpas. Anledningen till att jag tar upp kammarens tid med detta är ju att ordföranden gör det bästa han kan, t.o.m. med höjd röst, för att markera stora skillnader mellan reservationen och majoritetstexten när dessa skillnader inte ens föreligger. Det är det som föranleder mig att faktiskt ta tag i den här frågan. När det sedan gäller Goldman Sachs har ju prövning förevarit. Det är klart att man kan göra olika bedömningar vid olika tillfällen, men det finns väl anledning att sätta tilltro till de juridiska konsulter, de experter, som har anlitats. Man ska komma ihåg en sak om detta att försöka ta upp förhandlingar och säga: Det sprack ju här så småningom, kan ni inte vara vänliga att dra ned lite på ert arvode? Avtalet är ju oklart, avtalet är ju så och så. Det kan också skada statens trovärdighet när det gäller förtroendet i affärer på olika sätt. Så en annan sak, Per Unckel. Jag vet att ordföranden inte har någon ytterligare replik, men gå tillbaka några år och titta på hur Per Unckels kamrater försvarade Per Unckels upphandlingsagerande i regeringen. Där var det just en direktupphandling som kritiserades, och den försvarades då med att den i alla fall hade gynnat skattebetalarna. Ingen vet om skattebetalarna har vunnit eller förlorat på regeringens agerande. Tron och principen är ju att om upphandlingen sker i konkurrens blir det till billigaste och förmånligaste pris. Jag har naturligtvis ingen anledning att rent generellt ifrågasätta den tesen.
Fru talman! Jag vill inte rätta Göran Magnusson för mycket, men den upphandling som han diskuterar och lägger på mig var en upphandling i konkurrens. Där upphandlades ett konto som senare användes för övriga publikationer i Utbildningsdepartementet. uppenbarligen med stor framgång. Den punkten kan vi nog lätt avföra från dagens diskussion. Att jag är så angelägen om lagen om offentlig upphandling såsom den är, och det blir sista gången jag understryker detta, är för att den spelar en så vital roll för att vi ska kunna hushålla väl med pengar som varken är Göran Perssons eller mina utan som är svenska skattebetalares medel. Utskottet har genom åren vid flera tillfällen understrukit betydelsen av att lagen om offentlig upphandling och dess huvudidé om konkurrensutsättning ska hållas i helgd. Anledningen till att vi i minoriteten nu är så bekymrade är att det söks argument för att försvara varför denna konkurrensupphandling inte skedde. Vi har ju alla suttit och lyssnat till en nästintill förtvivlad rättschef på Näringsdepartementet och dennes försök att motivera vad man gjorde. Argumenten åkte, som jag tidigare antytt, fortare än en tvål i ett badkar mellan olika hänsyn. Ingen skugga ska falla över rättschefen men vi har i uppgift att säga att det måste vara ordning och reda på principerna - ingenting annat. Om vi kunde vara överens om detta skulle den här debatten, mitt i hela polemiken, ha tagit ett stort steg framåt för sakligheten.

Fru talman! Jag ska börja mitt anförande med en historia: "Brandkåren anländer till ett hyreshus i full brand. Människor viftar desperat från fönster och tak. Det finns ingen tillgång på vatten så en rådig brandchef beordrar: - Vi har fullt med bensin i tankarna, vi måste visa handlingskraft, branden får inte härja ostört. Någon rusar fram ur folksamlingen och protesterar: - Vad ni än gör, spruta inte bensin på elden! Och brandchefen svarar: - Hjärtlösa cyniker, tycker du hellre att vi ska sitta med armarna i kors? Tänk på de stackars människorna därinne." Historien är skriven av Erik Wijk och är hämtad ur hans viktiga bok Ont blod. Historien handlar naturligtvis om Jugoslavien. Natten till den 24 mars 1999 gav Natos generalsekreterare klartecken till militäralliansens Europabefälhavare Wesley Clark att inleda bombningarna av Jugoslavien. Bomberna, bl.a. splitterbomber avsedda att vålla största möjliga personskador, skulle komma att falla oupphörligen under 72 dagar. Sjukhus, bostadsområden, elverk, broar och kyrkor lades i ruiner. Kriget mot Jugoslavien var Natos reaktion på att Jugoslavien och Slobodan Milosevic vägrat att skriva under det fredsavtal som hade förelagts regimen under förhandlingarna i Rambouillet i Frankrike. Officiellt var syftet att sätta stopp för Belgradregimens förföljelser, förtryck och fördrivning av den albanska befolkningen i Kosovo. Avtalet skulle inte bara tillerkänna Nato överhöghet i Kosovo, ett nog så svårsmält villkor för Belgradregimen. I det s.k. Appendix B gavs Nato dessutom fritt tillträde till hela jugoslaviska territoriet. Det var ett avtal som enligt många kritiska röster i efterhand har bedömts som omöjligt för varje suverän stat att skriva under. Det går inte att komma undan den obehagliga möjligheten att detta också var avsikten. Ämnet för dagens debatt är inte om bombningarna av Serbiens och Montenegros befolkning var rättfärdiga eller ej, om bombningarna hejdade eller förvärrade folkfördrivningen i Kosovo eller om Natos krig förkortade eller förlängde Milosevicregimens tid vid makten. Debatten handlar inte om huruvida det är klokt att släcka eld med bensin. Min och Kenneth Kvists anmälan till konstitutionsutskottet är mer begränsad till sin karaktär. Vi har begärt att KU ska granska huruvida regeringens underlåtenhet att agera för återkallande av tillstånd till krigsmaterielexport till Natoländerna under den tid som kriget mot Jugoslavien pågick var i enlighet med av riksdagen beslutade riktlinjer. Trots frågans formellt sett begränsade räckvidd har den stor principiell betydelse. Den vetter mot ett antal stora och svåra frågekomplex, inte minst det som handlar om den internationella rättens, folkrättens, innebörd och eventuella förändring. Jag vill gärna säga att vår anmälan har fått en grundlig och seriös behandling i utskottet. Utrikesutskottet har getts tillfälle att yttra sig, och man har gjort det i ett yttrande som finns i bilaga A5.3 och som innehåller betydligt mer av eftertanke och problematisering än de ledarsidor som våren 1999 stämplade varje kritik mot Natos bomber som en handräckning åt folkmördare. Utskottet sköt vidare upp behandlingen av ärendet för att kunna ta del av rapporten från den s.k. Kosovokommissionen, vilken tillsattes av FN:s generalsekreterare på svenskt initiativ. Dessutom har utskottets eget kansli bidragit med värdefulla analyser av en förvisso inte helt enkel fråga. Jag rekommenderar betänkandet till läsning. Frågor om svensk vapenexport är förvisso inte nya för konstitutionsutskottet.

Det är alltså inte den konflikten som vi här ser. Här har vi i stället vad som förefaller vara en konflikt mellan å ena sidan svensk utrikespolitik och å andra sidan svensk lagstiftning, eller åtminstone lagstiftarens intentioner. Denna konflikt är väl närmast ännu allvarligare. Vapenexportlagstiftningen och de av riksdagen godkända riktlinjerna för svensk vapenexport innebär bl.a. att utförseltillstånd bör återkallas om den mottagande staten kommer i väpnad konflikt med annan stat. Under våren 1999 exporterade Sverige krigsmateriel till ett antal Natoländer som befann sig i krig. Ändå anser sig regeringen inte ha handlat fel - ett argument som nog måste antas ha formulerats först med anledning av KU:s frågor; i samband med själva krigsutbrottet förefaller man inte ha ägnat sig åt några djupare analyser. Regeringens argument är att det finns ett undantag från nämnda regel, nämligen om underlåtenhet att återkalla utförseltillstånd är för det första förenligt med folkrättsliga regler och för det andra förenligt med principerna och målen för svensk utrikespolitik. Det första villkoret är i och för sig inte helt glasklart till sin innebörd. Det skulle kunna tolkas som att det är vapenexporten, eller underlåtenheten att återkalla tillståndet, som ska vara förenlig med folkrätten - vad nu det skulle kunna betyda. En rimligare tolkning är naturligtvis att villkoret gäller den väpnade konflikt som, om folkrättsstridig, skulle innebära att utförseltillstånd ska dras tillbaka. Frågan blir alltså: Var Natos anfallskrig mot Jugoslavien våren 1999 förenligt med folkrätten? Här ska det noteras att knappast någon - inte Kosovokommissionen, inte riksdagens utrikesutskott och inte regeringen själv - förmår svara ett entydigt ja på den frågan. Anfallet hade inte godkänts av FN, vare sig av säkerhetsrådet eller av en majoritet av medlemsstaterna. Inget av undantagen från FN-stadgans förbud mot användande av militärt våld var tillämpligt. Här har Jugoslavienkrigets apologeter i stället börjat tala om att folkrätten håller på att förändras och att FN-stadgan är föråldrad. Den gamla folkrätten, som fokuserar relationen mellan suveräna stater, menar man, håller på att ersättas av en ny folkrätt som fokuserar befolkningarna och de mänskliga rättigheterna snarare än staterna och som därför skulle ge utrymme för militära aktioner i syfte att förhindra folkmord eller andra människorättskränkningar. Och vem vill inte förhindra folkmord? Problemet är: Vem bestämmer när en humanitär intervention är berättigad? Eller rättare sagt är problemet svaret på denna fråga. Svaret är naturligtvis att det är den som har vapnen, den som styr militärallianserna, som bestämmer när och vems mänskliga rättigheter som är hotade och som bestämmer när detta ska användas som förevändning för ännu ett krig vars egentliga syfte aldrig är det officiella. "Regeringarna skriver nonaggressionspakter - Lille man, skriv ditt testamente!" uttryckte Brecht det på sin tid. Ska vi i morgon säga något liknande om de humanitära interventionerna? Kosovokommissionen beskriver Jugoslavienaktionen som olaglig, illegal. Däremot anser man att kriget bör betraktas som legitimt, legitimate, eftersom dess syfte och resultat var Kosovos befrielse från serbiskt förtryck. Vi bortser för tillfället från att detta antagandes syfte och resultat kan ifrågasättas, och jag citerar i stället konstitutionsutskottets slutsats på s. 132: "Med denna tolkning blir den svenska regeringens underlåtenhet att återkalla givna exporttillstånd åtminstone delvis förenlig med folkrätten." Lyssna på det. Den svenska regeringens handlande var "åtminstone delvis" förenligt med folkrätten! Som regeringsledamot skulle jag vara djupt bekymrad över en sådan formulering i ett betänkande av konstitutionsutskottet. Det andra villkoret då, förenlighet med målen och principerna för svensk utrikespolitik? Här har regeringen naturligtvis större möjlighet att själv bestämma spelreglerna, och i viss utsträckning blir ett handlande förenligt med svensk utrikespolitik genom att regeringen anser att det är förenligt med svensk utrikespolitik, eftersom det i stor utsträckning just är regeringen som bestämmer vad som är svensk utrikespolitik. Här har dessutom riktlinjerna till krigsmaterielexport getts ett fribrev till ett antal länder, nämligen de nordiska länderna, Österrike och Schweiz samt de dåvarande EG-medlemmarna, till vilka vapenexport "i princip" ansågs vara okej så att säga på förhand. Återstår av de i detta sammanhang krigförande länderna Kanada, USA och Turkiet. Till Turkiet skedde ingen export under den här perioden. Återstår Kanada och USA. För att komma till slutsatsen: Utskottets majoritet kommer, utan någon mer ingående argumentation, fram till att regeringens handlande, eller ickehandlande, när det gäller utförseltillstånd trots allt med tanke på omständigheterna etc. var försvarligt. Vår, dvs. Vänsterpartiets och Miljöpartiets, slutsats måste bli en annan. Vi skriver i vår reservation: "Oavsett regeringens ställningstagande till bombningarna av Jugoslavien innebar ... gällande svenska regler att krigsmaterielexport till de krigförande länderna under den tid Natos bombningar pågick inte kunde medges. Att dessa regler sannolikt utformats utan övervägande av möjligheten att den svenska regeringen skulle kunna komma att ge sitt stöd till ett icke FN-sanktionerat anfallskrig mot en suverän nation förändrar inte denna bedömning. Regeringen bör därför klandras för att den inte tog initiativ till att återkalla tillstånd för utförsel av krigsmateriel till de krigförande länderna." Fru talman! Jag yrkar vad gäller avsnitt 5 i utskottets betänkande på godkännande av anmälan i reservation nr 6.

Fru talman! Den 24 mars beslutade Nato att inleda luftangrepp mot Jugoslavien utan sanktion från FN:s säkerhetsråd eller en majoritet av medlemsstaterna. Enligt den s.k. Kosovokommissionen var den militära aktionen därför olaglig, samtidigt som kommissionen ansåg den vara befogad därför att alla diplomatiska möjligheter var uttömda och interventionen ledde till att huvuddelen av Kosovos befolkning befriades från en lång period av serbiskt förtryck. Man inser också att humanitära interventioner ännu inte fått en klar uttolkning inom den internationella rätten. Därför rekommenderar man att en konvention tillskapas avseende militära operationer som bygger på FN-stadgans nuvarande bestämmelser om fredsbevarande insatser eller på nya normer om humanitär intervention. Det finns flera stats och folkrättsvetare som samtidigt varnar för en sådan utveckling. Inger Österdahl t.ex. menar att accepterandet av Natos bombningar i Jugoslavien innebär att vi också måste acceptera att Kina och Ryssland gör likadant i andra länder. Även om en humanitär intervention kan te sig både önskvärd, rättfärdig och moralisk på kort sikt kan perspektiven på längre sikt bli precis de omvända. Sverker Gustavsson, professor i statsrätt, varnar för utvecklingen av samvetsbaserad människorättspolitik, där den ena eller den andra maktgrupperingen uppträder som självutnämnd väktare av den "nya" folkrätten. Statsrådet Leif Pagrotsky menade i utskottsutfrågningen att i det här fallet stod Sveriges utrikespolitiska och försvarspolitiska intressen mot varandra och behövde vägas inbördes. Bedömningen var att fortsatt export till medlemsstater i Nato inte med automatik kunde anses strida mot principerna och målen för svensk utrikespolitik. Prövningen fick ske från fall till fall. Något återkallande av exporttillstånd var dock inte aktuellt i de här fallen. ISP, Inspektionen för strategiska produkter, den ansvariga myndigheten, ansåg inte de aktuella ärendena som svåra. Inga av de 63 aktuella ärendena lämnades över till regeringen för avgörande eller för samråd i Exportkontrollrådet. Det senare informerade sig i efterhand, och inget parti begärde diskussion. Min fråga är förstås: Hur gick själva informationen till? Var man i Exportkontrollrådet helt på det klara med vad saken gällde när man fick information? Jag vet inte det. Jag har inte fått svar på de frågorna. I Vänsterns och Miljöpartiets gemensamma reservation menar vi att den folkrättsliga grunden för Natos bombningar kan ifrågasättas. FN-stadgans förbud mot militärt våld i internationella konflikter har otvetydigt överträtts, och inget av stadgans undantag är tillämpligt. Risken är uppenbar att en utveckling av folkrätten till att omfatta "humanitär intervention" innebär ett ökat utrymme för militärt och ekonomiskt dominerande nationer att använda militärt våld för att skydda sina egna intressen. Att en ny praxis i folkrättsliga frågor bildas måste givetvis först förankras i riksdagen genom riksdagsbeslut. Vi menar därför att regeringen bör klandras för att den inte tog initiativ till att återkalla tillstånd för utförsel av krigsmateriel till de krigförande länderna.

Fru talman! Det som utskottet har haft att bedöma på det här området är tveklöst komplext och rymmer väldigt många bottnar och olika infallsvinklar. Det visar sig också av att utskottet har ägnat ganska mycket tid åt det och också lagt ned möda på att skaffa sig kunskap dels genom remissen till utrikesutskottet, dels genom den egna utfrågning som utskottet hade. Det är väl riktigt att säga att något absolut enkelt och entydigt svar har utskottet inte heller fått. Som det ofta blir i sådana här sammanhang har det landat i en bedömning av de olika faktorer som ska vägas samman för att man ska kunna komma fram till huruvida de givna exporttillstånden skulle avbrytas eller fullföljas under de rådande omständigheterna. Jag lyssnade med intresse till både Per Lager och Mats Einarsson. Framför allt Mats Einarsson hade i början av sitt anförande ett mycket vidare perspektiv på den här frågan än vad utskottet har haft att granska. Jag känner igen en del av den debatten från en annan för Mats Einarsson och mig gemensam arena, nämligen från Europarådets parlamentarikerförsamling där den här konflikten och insatserna har varit uppe till diskussion. Frågan rymmer många intressanta aspekter. I Europarådets parlamentarikerförsamling har också Ryssland och andra f.d. kommunistländer möjlighet att komma till tals och föra fram sina synpunkter. Mats Einarsson har även i det sammanhanget haft lite olika inställning till den här saken. Fru talman! Jag tänkte något kommentera det förhållandet att man hänger upp väldigt mycket av resonemanget på vad FN gör och inte gör. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att man har ett starkt och effektivt FN. Men jag måste dessvärre konstatera att med den beslutsstruktur och beslutsmekanism som man har i Förenta nationerna med säkerhetsrådet och vetorätten för olika medlemmar kan det vara svårt att komma till beslut i en konflikt där stormakternas intressen står emot varandra. Så var väl situationen på hösten 1998 och våren 1999. Med den goda nyhetsrapportering som skedde kunde man se vad som försiggick i Jugoslavien. Man konstaterade också att det var svårt att göra några effektiva insatser, och det resulterade så småningom i Natobombningarna. Sedan kommer jag in på frågan huruvida man kan klandra regeringen för att den inte avbröt exporten av krigsmateriel. Det är ju ganska noggrant utrett i betänkandet och statsrådet Pagrotsky har pekat på att det finns olika styrparametrar. Många som debatterar vapenexportfrågor ägnar sig åt den ena eller den andra styrparametern, men glömmer bort att man måste göra en sammanvägning av de totala intressen för att komma fram till ifall det föreligger hinder för export eller ej. Majoriteten har filat ganska mycket på sin bedömning. Så småningom bestämde vi oss för att avstå ifrån att säga någonting om folkrätten, och jag tror att det var klokt att avstå från det. Folkrätten är stadd under debatt och också under utveckling. Det finns ingen anledning för konstitutionsutskottet att försöka att komma fram snabbare där än några andra. Fru talman! Till sist vill jag bara konstatera det som Per Lager redan har varit inne på, nämligen att Inspektionen för strategiska produkter, som hanterar dessa licenser och förlängningen av den, fann inte anledning att gå till regeringen, vilket man kan göra om man stöter på licensfrågor av särskilt känslig eller komplicerad natur. Exportkontrollrådet, där parlamentariker är representerade, fann inte heller anledning att utifrån den information man fick diskutera mera om inriktningen. Möjligen berodde det på att den information man fick var att det handlade om återexport av militära reservdelar till Norge, Danmark och andra närliggande länder. Man betraktade kanske inte dessa länder som krigförande även om de per definition som Natomedlemmar var det. Fru talman! Eftersom det har yrkats bifall till godkännande av anmälan i reservationen vill jag yrka avslag på det, och i stället yrkar jag på godkännande av utskottets anmälan.
Fru talman! Jag har bara en liten fundering. Den handlar om Exportkontrollrådet. Jag vet inte vad Exportkontrollrådet fick för information. Min fråga gäller om man kan utgå ifrån att alla var helt på det klara med vilka ärenden det handlade om när informationen lämnades i efterhand. Det kanske inte heller Göran Magnusson vet. Men jag ställer mig lite frågande. Om inte annat borde det ha varit föremål för diskussion i Exportkontrollrådet, vilket tydligen inte förekom. Vet möjligen Göran Magnusson mer om detta?
Fru talman! Tyvärr, Per Lager, vet jag inte mer om detta. Jag har inte heller talat med några socialdemokratiska representanter eller andra representanter i Exportkontrollrådet. Det kanske vi borde göra såväl Per Lager som Mats Einarsson och jag. Möjligen såg ärendet ganska oförargligt ut i papperen. Det talades om återexport av materiel som hade varit i Sverige för reparation och underhåll och som exporterades tillbaka till Danmark eller Norge. Det framstod väl inte som särskilt uppseendeväckande eller dramatiskt om man inte kopplade ihop dessa länder med Nato och de pågående bombningarna i Jugoslavien. Så kan man teoretisera. Men vi kommer möjligen närmare sanningen om vi talar med våra kamrater i Exportkontrollrådet.

Fru talman! Jag ber om ursäkt. Man får väl inte raljera, men jag är inte så van att befinna mig i minoritet och att vara först på talarlistan. Jag glömde bort mig. Men det kan vara en nyttig påminnelse från principiell synpunkt. Regeringen hade fört en politik som innebar ganska hårda år med kraftiga nedskärningar för barnfamiljer och för många andra i Sverige. Det gjorde att man kunde höja barnbidraget, vilket vi socialdemokrater och samarbetspartierna tyckte var utomordentligt viktigt. Då var det inte så konstigt att det gjordes uttalanden som innebar att barnfamiljerna borde få del av barnbidragshöjningen, även om de under längre eller kortare tid varit beroende av socialbidrag för sin försörjning. Egentligen är det inte någon debattör som har sagt att detta inte borde komma barnfamiljerna till del som ett bidrag till en standardhöjning. Diskussionen har mera tagit sig juridiska former. Man har diskuterat huruvida detta var förenligt med den kommunala självstyrelsen. Man har också diskuterat om statsministern genom att rikta denna uppmaning, inte till enskilda individer utan till kommuner, hade överskridit det som kunde anses vara möjligt inom ramen för statsministerämbetet. Det är naturligtvis alldeles klart, som majoriteten skriver, att statsministern riktade en uppmaning till kommunerna där han tog ett exempel från Sundsvalls kommun, som hade gjort insatser på just det här området i syfte att låta de 100 kronorna per månad komma också den socialbidragsberoende barnfamiljen till del. Men vi skriver från majoritetens sida att denna uppmaning riktade sig till självständiga kommuner. Som Kommunförbundet uttalade alldeles i anslutning till den pågående diskussionen, är kommunerna naturligtvis suveräna att fatta de beslut som de anser vara riktiga och möjliga att fatta. De ska naturligtvis också konstruera ett sådant här beslut så att det ryms inom lagstiftningen. Från majoritetens sida har vi alltså inte kunnat se att statsministerns uttalande skulle vara värt något klander utan i stället sett positivt på själva syftet med det, nämligen att något förbättra socialbidragsberoende familjers levnadsstandard. Det har också mycket klart uttalats att det inte har varit någon principiell förändring i uppfattningarna om dessa frågor, utan att det mer har handlat om att just i detta faktiska läge göra på det här sättet. Den här frågan har sedan blivit föremål för domstolsprövning, och det finns ett domslut i en första instans, en länsrätt. Förmodligen kommer överordnade domstolar att pröva frågan, och då har i alla fall minoriteten tänkt sig att återkomma till riksdagen. Jag vet nu inte om det sker oberoende av utgången eller om det i första hand sker om en domstol skulle finna att detta inte är förenligt med lagstiftningen. Annars vore det ju klädsamt om man återkom till riksdagen och konstaterade att man hade fel på den här punkten och att statsministern inte har begått något allvarligt brott, vilket man nu försöker påskina i majoritetsskrivningen. Möjligen har jag sagt majoritet och minoritet vid fel tillfällen, men jag bekänner ytterligare en gång att jag befinner mig i minoriteten och talar för den.

Fru talman! Göran Magnusson må väl vara förlåten om han säger fel ibland. Jag förstår att situationen känns ovan. Vi befinner oss på samma sida, men jag är ju lite vanare vid att vara i minoritet. Egentligen kanske vi tillhör Sveriges mest erfarna oppositionsparti vid en historisk granskning eftersom vi aldrig har suttit i en regering, även om jag nyss framställdes som att ha talat för makten, vilket kändes något knepigt. Fru talman! Det är klart att när barnbidraget höjdes var det en märklig situation som uppstod. De som kanske mest skulle behöva barnbidragshöjningen kom inte att märka av den, därför att samtidigt som de fick ett höjt barnbidrag sänktes deras socialbidrag med motsvarande summa. På det sättet blev det ett nollsummesystem. Däremot fick de som är lite mindre olyckligt lottade och inte lever på socialbidrag en hundring extra per månad när barnbidraget höjdes. Det uppstod då en diskussion om avsikten med barnbidragshöjningen kan ha varit att de som har det ekonomiskt sämst inte skulle få del av den. En kommun har kommit fram till en lösning i frågan genom att för barnfamiljer generellt sett höja socialbidragsnormen. Statsministern svarade i en diskussion här i riksdagen att det var olyckligt att höjningen av barnbidraget inte kom alla till del och att man därför kunde göra på samma sätt som i Sundsvall, om det nu var Sundsvall som han åberopade i diskussionen. Detta ledde till en anmälan som gick ut på att statsministern skulle ha tubbat kommuner till lagbrott. Det låter ju lite överdrivet. Som vi hävdar i reservationen leds kommunerna av politiskt valda församlingar som har självstyrelser, och de beslutar vad kommunerna ska göra eller inte göra. De tar självfallet inte ett uttalande i en debatt på sådant allvar att de uppfattar det som en order. Det kan emellertid kanske uppfattas som en uppmaning. Därför bör man naturligtvis iaktta en viss försiktighet med att göra sådana uppmaningar. Från reservanternas sida har vi inte velat gå så långt som utskottsmajoriteten, som vill dra väldigt stora juridiska växlar på uttalandet av statsministern. Även om Länsrätten i Vänersborg nu har kommit till ett utslag som förstainstans i den här frågan, är det inte entydigt att länsrätten har rätt. En vidare överprövning av deras dom kanske kan visa att rättsläget inte är så där alldeles solklart. Utskottsmajoriteten uttrycker sig i och för sig relativt hovsamt och med relativ försiktighet - någonting som väl inte alltid har utmärkt debatten under dagen från den sida som nu tillfälligt är i majoritet. Men jag tror ändå att insinuationen att statsministern skulle ha gjort något slags medveten tubbning till lagbrott är lite överdriven. Därför har vi i Vänsterpartiet valt att reservera oss för den inställning som det ges uttryck för i reservationen.
Fru talman! Vårens granskningsarbete i konstitutionsutskottet, vilket resulterat i dagens betänkande, är min första kontakt med och erfarenhet av konstitutionell granskning av regeringen, detta i min egenskap av ny ersättare i utskottet. Mitt första intryck när jag kom till konstitutionsutskottet var att arbetet präglades av ett, som jag uppfattade det, mycket konstruktivt klimat och en glad och trivsam stämning där det råder högt i tak såväl bildligt som bokstavligt talat. Jag tyckte mig också kunna se en gemensam målsättning över partigränserna, från vänster till höger, att så långt möjligt söka nå enighet kring olika frågor och förslag såväl visavi utskottets ordinarie ärenden som i nu aktuella granskningsärenden. Att arbetet skulle kunna bedrivas helt utan politiska förtecken anser jag som lite av en omöjlighet. Vi är dock var och en valda av våra respektive partier och har mer eller mindre uttalat olika grundvärderingar och ideologier. Däremot tror jag att det är möjligt att göra ganska långtgående objektiva bedömningar som med lite god vilja kanske kan vägas ihop ganska långt. I det ärende som jag har fått förmånen att hantera som "mitt" ärende, dvs. statsminister Göran Perssons uppmaning till kommunerna om socialbidragen, upplever jag just att det råder ganska stor samsyn i flera avseenden. Att ett statsråd, oavsett om det nu handlar om landets statsminister eller någon annan av regeringens medlemmar, ska ha rätt att i likhet med andra medborgare göra uttalanden i olika sammanhang måste vara en självklarhet. Detta har också konstitutionsutskottet tydligt gett uttryck för i samband med granskning av liknande ärenden tidigare år. För övrigt kommer detta också till uttryck i dagens betänkande i utskottets ställningstagande visavi statsministerns uttalande om en ny flygplats i Stockholmsområdet. Utskottet har vidare varit enigt i uppfattningen att statsministerns uttalande i det aktuella ärendet inte står i strid med regeringsformen. Huruvida det granskade uttalandet, som återfinns i ett debattinlägg i den allmänpolitiska debatten den 17 januari i år, kan betraktas om en uppmaning eller inte, råder det delade meningar om - inte i utskottet som jag har uppfattat det, men väl mellan Regeringskansliet och utskottet. Jag tyckte att jag i Göran Magnussons inledningsanförande hörde att han delade uppfattningen att det trots allt är en uppmaning. Regeringskansliet har under granskningens gång beretts tillfälle att yttra sig vid två tillfällen. Andra gången man yttrade sig var tonläget något mer hovsamt än i det första yttrandet, men man avvisar kategoriskt påståendet att uttalandet var en uppmaning. Jag citerar ordagrant ur Statsrådsberedningens promemoria: "Statsministern har uttalat sig om tankarna bakom höjningen av barnbidraget. Uttalandena gjordes i den allmänpolitiska debatten i riksdagen. Han har inte riktat någon uppmaning till kommunerna." Låt oss då se vad statsministern egentligen sade: "Jag förutsätter att de kommuner som det gäller följer de exempel som vi har sett i Sundsvall och på andra ställen och vid det här tillfället gör en justering." "Jag förutsätter", säger statsministern. Kan en uppmaning vara tydligare än så? Göran Persson avslutar sedan detta sitt inlägg med följande mening: "Jag avråder dock från att detta ska göras till en princip för framtiden." Fru talman! Jag kan helt enkelt inte underlåta att göra en egen bedömning med eller utan partipolitiska förtecken. Jag påstår att statsministern borde ha varit på det klara med att han nog var ute på lite hal is. Och det gör jag mot bakgrund av min mångåriga erfarenhet på det kommunalpolitiska planet och samtidigt med vetskap om Göran Perssons långa och gedigna erfarenhet inom samma område. Jag tror också att Göran Persson anade - det borde han göra med den erfarenhet han har - att det föreligger en risk för att besluten i de kommuner som kunde tänkas följa hans uppmaning kan komma att strida mot kommunallagens likställighetsprincip. Det finns i dag ett antal kommuner runtom i landet som har fattat beslut om att höja normen på det sätt som såväl statsministern som socialministern uttalat sig för. Jag vill i det sammanhanget påpeka att det inte råder några delade meningar i sakfrågan. Det är rimligt att de här barnfamiljerna får ta del av detta. Kommunförbundets ordförande, gav uttryck för att det är regeringen som har instrumentet för detta, inte kommunerna. I flera av de kommuner som har fattat de här besluten är dessa ärenden föremål för prövning i allmän förvaltningsdomstol. Det återstår att se vad resultatet av den lagliga prövningen blir. I vårt yttrande har vi sagt att vi vill avvakta utgången av prövningen och återkomma. Göran Magnusson menade att det vore klädsamt om vi återkom i det här sammanhanget, oavsett utfallet. Jag tycker att det är naturligt. Om det visar sig att det inte föreligger något fel tycker jag att man kan ge uttryck för det, på samma sätt som man gör om det föreligger ett fel. Fru talman! I domstolen skulle jag kunna tänka mig att man säger att målet överlämnas härmed. Jag befinner mig nu i riksdagen, och då yrkar jag på godkännande av utskottets anmälan.
Fru talman! Det var ett sympatiskt tonläge i Margareta Nachmansons inlägg, men det var inte det jag ville recensera. Jag vill säga att problemet med majoritetstexten är att man säger att det riskerar att leda till lagbrott. Man granskar precis det citat som Margareta Nachmanson tog fram. Man kan kanske få det till att det ligger en uppmaning i det. Det har vi också godtagit i reservationen. Han säger att man gör som i Sundsvall och gör en justering. Han har alltså inte specificerat metoderna. Han har säkert utgått ifrån att man gör det enligt den lagstiftning som finns. Man säger att detta uttalande kan leda till lagbrott om det efterlevs. Jag tror inte att det har varit avsikten eller tanken med uttalandet. Jag tror inte heller att det ligger i uttalandet så som det faktiskt är gjort. Jag tror att det blir en något skruvad tolkning av uttalandet om man vill ha en sådan skrivning som majoriteten. Därför har vi inte kunnat ställa upp på den, fru talman.
Fru talman! Det är ju trots allt så att det blir lite speciellt när det är statsministern som gör den här formen av uttalande. Det blir ju en uppmaning till kommunerna. Jag kan återknyta till min kommunalpolitiska karriär. Jag har lite svårt att inte dela den uppfattning som finns i den socialdemokratiska reservationen om att kommunerna är självständiga. Jag tycker inte att det strider mot varandra. I det här specifika fallet är det indirekt en form av uppmaning. Det är väldigt många kommuner som har fattat det här beslutet. Jag utgår ifrån att samtliga är väldigt väl medvetna om att de tassar in i en gråzon. Jag tror inte att de i något fall kommer att motivera sitt ställningstagande med att statsministern sade att de skulle göra så här. Det tror jag inte.
Fru talman! Jag tror inte att man ska ha en överdriven tolkning av vad likställighetsprincipen innebär. Jag tror att det leder mycket långt när det gäller vad kommuner får och kan göra och inte göra i olika hänseenden. I det här fallet säger statsministern alltså att man ska göra en justering. Man ska försöka justera det förhållandet att de fattigaste inte får del av barnbidragshöjningen och se till att också de som är de mest ekonomiskt utsatta, nämligen de som har socialbidrag, också kan få del av detta. Att i den allmänna formuleringen att man ska justera detta, läsa in att det skulle kunna tolkas som en uppmaning till lagbrott är enligt min mening ett något skruvat motiv för att rikta kritik mot regeringen. Det är en överdrift. Något sådant föresvävade inte regeringen, utan här gällde det att försöka rätta till någonting som jag tror att en bred majoritet av folket upplever som en social orimlighet, nämligen att de fattigaste människorna inte får del av en liten standardförbättring för barnfamiljerna.
Fru talman! Jag tänker inte ge mig in i någon längre polemik med Kenneth Kvist i detta sammanhang, men jag kan göra ett tillägg. Jag nämnde inte detta annat än i förbifarten. Socialministern har också gått in i den här delen och sagt att han anser att man ska ta de här besluten. Han tolkar dessutom lagen åt kommunerna. Kommunförbundet har en rekommendation att man kanske ska vara försiktig och inte ta efter det här uttalandet, medan socialministern ångar på med en papegojas envishet och tycker att med den tolkning som Socialdepartementet gör av lagstiftningen är det bara att ta de här besluten. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att det är viktigt att kommunerna när det gäller de här frågorna följer den kommunala lagstiftning som finns. Det här ärendet har nu överklagats i ett rätt stort antal kommuner. Om domstolarna i första instans kommer fram till samma beslut som i Vänersborg stoppas detta på ett antal ställen. Då har man ändå inte riktigt nått den effekten att alla ska få det. Då blev det egentligen inte bättre av det här. Jag har själv den uppfattningen att man ska vara lite försiktigare med den här formen av uttalanden. Det är olyckligt när det ger utrymme för olika tolkningar. Sedan är det kanske inte helt onaturligt att Kenneth Kvist och jag har olika tolkningar.
Fru talman! Får jag börja med att säga att det var trevligt att lyssna till Margareta Nachmanson. Det var också trevligt att kunna konstatera att hon hade börjat KU-karriären på sammanträdena i utskottet och upplevt dem som positiva och trevliga. Ingvar Svensson försäkrade detta tidigare. Jag tror inte att vi behöver bli oeniga på den punkten; vi har ganska trevliga sammanträden. Det låter på resonemangen här som att vi egentligen inte står så långt ifrån varandra. Det är möjligt att om vi finge sätta oss ned vid ett kaffebord skulle vi rentav bli helt överens. Nu har det inte blivit på det sättet, och det är i och för sig lite trist. Man kan möjligen säga att Kommunförbundets ståndpunkt inte är alldeles klar. Däremot var Kommunförbundets jurist som var hos oss helt klar på hur det var. Han ansåg t.o.m. att regeringen hade komplett fel och att man kunde bortse från regeringens ståndpunkt därför att det var en partsinlaga. Det var något egenartade uttalanden, tycker jag. Man kan också säga att det goda syfte som statsministern hade möjligen håller på att malas ned i juridikens irrgångar. Man får konstatera att det mål som är avgjort är avgjort på de förutsättningar som fanns där. Det är inte säkert att förutsättningarna är desamma i andra kommuner. Därför får vi naturligtvis se var den här frågan sist och slutligen landar. Man ska naturligtvis inte heller bortse från att det i resonemangen mellan Kommunförbundet och regeringen alltid finns en underton av diskussion om vem som ska bära kostnaden för vad. Kommunfolket vill inte ta ökade kostnader, och regeringen vill i och för sig inte heller göra det. Det spelar naturligtvis i viss mån in i de här sammanhangen. Ska man göra sådana här operationer tror jag att man ska starta i någon annan ände, men det finns säkert möjligheter att också klara ut det goda syftet inom ramen för kommunal likställighet och kommunal juridik.
Fru talman! Jag ska gärna erkänna, Göran Magnusson, att jag står för vad jag sade inledningsvis. Jag kände inte riktigt igen mig här i dag. Men jag tyckte samtidigt att det var spännande att få uppleva detta. När det gäller Kommunförbundets juridiska rättssektion vill jag understryka att jag sedan länge har en rätt stor tilltro till vad de säger. Oavsett vad man har sagt tidigare är det kanske 80-85 % av landets 289 kommuner som saknar egna juridiska funktioner och som är hänvisade till Kommunförbundets rättssektion. När Kommunförbundet tyckte att alltför många kommuner hörde av sig och var tveksamma hur de skulle hantera den här frågan, gick man alltså - i början av februari, tror jag - ut med en PM till kommunerna där man talade om för kommunerna att om de tar dessa beslut ska de vara medvetna om att det kan innebära att besluten överklagas. Så har ju skett. Det finns ett antal kommuner där de här besluten redan har vunnit laga kraft och där den här hundralappen inte räknas med i socialbidragsnormen. Det är ett antal kommuner som nyligen har tagit beslut, som är under prövning och som ska vidare. Efter att ha tittat närmare på det här kan jag konstatera att det inte är säkert att alla kommer att fällas, därför att påhittigheten hos kommunalråden ute i landet har varit helt otrolig. Jag tror att vi kommer att kunna se både det ena och det andra. I flertalet fall kommer nog domstolen att finna att det är fel.

Fru talman! När det gäller statsministerns uttalande och utskottets granskning av detta ärende skulle jag vilja drista mig till en sammanfattning av ministerns uttalande. Jag skulle vilja säga: Så snällt han tänkte, men så dumt han formulerade det och så fel det blev i slutändan. Fru talman! Jag är inte bara riksdagsledamot, utan jag är kommunpolitiker också. Som kommunpolitiker tycker jag att man känner allt oftare att regeringen med sin politik försöker nagga det kommunala självstyret i kanten. Åtminstone upplever jag det så. Nu har ett enigt utskott konstaterat att statsministerns uttalanden vid den allmänpolitiska debatten avsåg "angelägenheter som kommuner sköter på den kommunala självstyrelsens grund", som det är formulerat i betänkandet. När landets statsminister uttalar sig, i vilken fråga det än vara må, väger hans uttalande ganska tungt. Därför är det viktigt att uttalandena är underbyggda och väl genomtänkta. När en statsminister, som i det här fallet, säger att han förutsätter att kommunerna gör en justering av socialbidragsnormerna så att barnfamiljerna får hundralappen i det höjda barnbidraget utan att socialbidraget reduceras är det en mycket stark signal, vill jag påstå. Visst var det en uppmaning till kommunerna att göra ett selektivt urval genom att höja barnnormen. Kanske är jag känslig, och kanske beror det på min andra roll som kommunpolitiker, men jag uppfattar detta som ett intrång i min kommuns självbestämmande. Kommunerna är självständiga. Min kommun har inte ändrat på normen, men det finns, som vi vet, kommuner som hörsammade statsministerns uppmaning. Det verkligt allvarliga i detta är det faktum att statsministerns rekommendation, eller uppmaning, kan leda till att vissa kommuner begår lagbrott. Vi har hört här att flera har sagt att Länsrätten i Vänersborg anser att en sådan höjd nivå för barnnormen strider mot lagen. Vi i majoriteten i utskottet anser att det också kan ifrågasättas om det står i överensstämmelse med den kommunala likställighetsprincipen. Likställighet mellan alla barn kan vara en alldeles för snäv tolkning av principen. Det är vårt konstaterande. Vi gör inte själva någon definitiv tolkning. Vi säger att det kan vara en för snäv tolkning. Fru talman! Det gamla välkända uttrycket "tänk först och tala sedan" har visat sig hålla än i dag. Jag menar att ju högre upp i makthierarkin man befinner sig, desto viktigare är det att avväga sina uttalanden för att inte förorsaka skada eller problem. Visst får statsministern, statsråd och alla andra politiker göra uttalanden och tycka till om frågor inom olika områden, men det måste självklart vara så att statsministerns och statsrådens uttalanden och uppmaningar inte får ske på sådant sätt och ha sådant innehåll att det kan leda till lagbrott. Om det leder till lagbrott i detta fall återstår att se i den fortsatta rättsliga processen. Kanhända får utskottet anledning att återkomma till detta ärende längre fram. Fru talman! För tillfället vill jag avsluta med att säga att kristdemokraterna naturligtvis står bakom utskottets ställningstagande i detta ärende.
Fru talman! Ibland kan man ifrågasätta vad det är för finlir vi egentligen håller på med. Här har vi ett problem. Vi har fattiga människor som måste ha socialbidrag för att klara sin försörjning. Så ges en allmän barnbidragshöjning på 100 kr i månaden. När de får denna höjning - det är de som bäst behöver den - visar det sig att deras socialbidrag sänks och att de inte får någon höjning. Då råkar landets statsminister säga att det är bra - han använder det ordet - om kommunerna gör en justering så att de fattigaste människorna får denna extra hundralapp. Då säger vi här - det säger också Inger Strömbom - att det är ett problem och att statsministerns uttalande skadar kommunerna om det följs. Ingen tänker ett ögonblick att den extra hundralapp i månaden som kanske kommer de fattigaste till del faktiskt gör en ganska stor nytta på marginalen för de utsatta. Ingen bryr sig om detta, utan man ser det bara ur en snäv formaliejuridisk synpunkt. Det skulle kanske kunna leda till att någon kommun eventuellt skulle göra någonting som strider mot kommunallagen. Ibland undrar jag vad vi egentligen håller på med för petimäteri. Vi ser inte till vad som gäller för människorna ute i samhället utan granskar politiken utifrån dessa mycket knappa synpunkter. Jag tycker egentligen att ärendet är ganska märkligt. När jag först såg anmälan tyckte jag att den var väldigt märklig. Jag förstår att man till varje pris vill rida på principer, men försök visa lite empati över hur fattigt folk har det någon gång från den borgerliga kanten.
Fru talman! Jag vet inte om Kenneth Kvist lyssnade när jag försökte sammanfatta statsministerns uttalande. Jag sade: Så snällt han tänkte. Han ville ju gott, och det vill alla vi politiker. Naturligtvis ska vi tänka på dem som är beroende av socialbidrag. Men samtidigt måste vi ha ett samhälle där man följer lagar, regler och förordningar. Även ute i kommunen finns det regelverk för att vi bl.a. ska ha ett rättvist samhälle. Jag tycker inte att man kan bortse från det. Kenneth Kvist och jag, liksom alla andra partiers representanter, har säkert samma varma känsla för att vi vill hjälpa våra medmänniskor som behöver hjälp. Men samtidigt menar i alla fall jag att vi ska följa de regler och lagar som finns. Det är en viktig princip för att upprätthålla samhällsordningen. Det är två olika saker. Ingen vill förmena de behövande någonting.
Fru talman! Det är ingen som har uppmanat till något lagbrott. Det är ingen som har sagt någonting annat än att de lagar som finns ska följas. Vad statsministern har sagt är att man ska göra ungefär som de gör i Sundsvall. Man gör en justering så att höjningen kommer de fattigaste till del. Jag kan inte förstå annat än att det är en skruvad tolkning att säga att detta är en tubbning till lagbrott. Visst ska lagarna följas. Men är lagarna så fyrkantiga att sociala åtgärder inte träffar dem som bäst behöver dem är det kanske dags att ändra på lagarna. Då kanske det är dags att rucka lite på de höga abstrakta juridiska principerna. Vad det handlar om är ändå att kämpa för människors väl och ve i samhället. Jag tror att det är det som måste vara utgångspunkten för oss. Vi kan inte bara se snävt formaliejuridiskt på det. Det är dessutom väldigt tveksamt om det som majoriteten egentligen anser är rätt formaliejuridiskt.
Fru talman! Länsrätten i Vänersborg anser ju att det strider mot lagen. Det kan jag som politiker inte sätta mig över. Jag kan inte säga att den länsrätten har fel. Nu ska deras ståndpunkt vandra vidare i rättsmaskineriet, och det tycker jag är riktigt och rätt. Jag tycker inte att politiker ska sätta sig över lagar och tolka dem på ett sätt när jurister tolkar dem på ett annat sätt. Låt mig återigen påminna om att det inte handlar om att jag är emot att de som behöver hjälp ska få hjälp. Det handlar inte om att jag är emot att de som behöver mera pengar till sina barn ska få mera pengar. Det handlar om att vi, om det är så att lagen inte fungerar, måste ändra lagen. Men vi ska ändra den först, så att vi har den på papper innan vi börjar nyttja en ny tillämpning.
Fru talman! Kan man utgå ifrån att statsministern får uttala sig i vilka frågor som helst? Ja, det kan man. Så är det nog också i detta fall, men med vissa begränsningar. Vi har vid ett flertal granskningar bekräftat att statsråd likaväl som övriga medborgare har rätt att uttala sig. Men vad är det då som skiljer just statsministerns uttalande om hur en höjning av barnbidraget ska få genomslag för den som är beroende av socialbidrag från andra uttalanden som statsministern har gjort och som vi också har studerat under dagens granskning? Statsministerns uttalande står inte i strid med regeringsformen, men man kan troligen ifrågasätta om uttalandet står i överensstämmelse med den kommunala likställighetsprincipen. Visst kan man då hänvisa, som så ofta görs från denna talarstol, till den kommunala självstyrelsen. Men det är också viktigt att framhålla att uttalanden och uppmaningar från statsråd som kan riskera att leda till lagbrott faktiskt måste undvikas. De måste tas på allvar. Det pågår en rättslig prövning just i detta ärende, så låt oss följa den. Jag är helt säker på att ärendet kommer att återkomma till denna kammare oberoende av utfallet. Fru talman! Jag kortar ned mitt anförande. Jag ställer mig naturligtvis bakom majoritetsskrivningen i denna granskningsomgång.
Fru talman! Vi ligger kanske egentligen inte så värst långt ifrån varandra, men ju mer jag hör företrädare för majoriteten på denna punkt, desto mer känner jag i mitt sinne. Ni står och pratar om att man här har ifrågasatt kommunalt självstyre, och ni pratar om abstrakta juridiska principer när karln bara har sagt att det vore bra om kommunerna kunde ordna det så att de fattigaste fick en hundralapp till i månaden. Jag menar att vi någon gång måste ha en utgångspunkt och ett perspektiv som är nerifrån de utsatta människorna och inte bara hålla på att se politiken som ett abstrakt regelverk. Det är inte att undra på att folk känner sig främmande för politiken. Det är inte att undra på att människor känner ett främlingskap inför vad riksdagen håller på med när vi ska nagelfara ett egentligen ganska naturligt uttalande av en statsminister, att det väl är bra om kommunerna, som nu har hand om det här med socialbidragen, försöker justera detta, så att denna höjning av barnbidraget även kommer de fattigaste till del. Är det någonting att bli juridiskt upprörd över? Är det någonting som gör att man pratar om lagbrott och ifrågasätter den kommunala självstyrelsen? Då har ju faktiskt principerna blivit det godas fiende. Då bör ni nog ta och fundera lite grann över vad hävdandet av dessa principer är värt.
Fru talman! Då kanske det är lämpligt att Kenneth Kvist ställer sig bakom politik som just stärker dem som behöver mest pengar och inte ställer sig bakom den politik som Kenneth Kvist här kritiserar, som gör att det kommer dem till del som inte behöver det. Blanda inte ihop äpplen och päron! Barnbidrag är ett generellt bidrag. Socialhjälp är behovsprövat. Blanda inte ihop det här! Kenneth Kvist ska se till att ställa sig bakom politik som stärker dem som är fattiga i landet. Det är att rekommendera Vänsterpartiet att attackera politiken på rätt sätt. När Kenneth Kvist säger att vi inte ska teoretisera ärendet om kommunal likställighet säger Kenneth Kvist också att vi i andra sammanhang när vi faktiskt är involverade i överklaganden i fråga om principen om likställighet inte ska ta hänsyn till det då heller. Lagstiftning sätter alltid vissa gränser. Är gränserna felaktiga får vi ändra lagstiftningen. Det brukar Kenneth Kvist i andra sammanhang hänvisa till. Prata inte bort dålig politik! Lägg energi på att göra en bra politik som möter de fattigas behov!
Fru talman! Det är just därför att vi värnar fattiga och utsatta grupper som vi kämpar för den generella välfärdspolitiken och inte för centerpartistisk allmosepolitik. Men nu är det inte det som vi diskuterar, utan vi diskuterar frågan om lagarnas tillämplighet. Jag kan säga så här: Gör en justering av denna sociala orimlighet, att de fattigaste inte får del av de här pengarna! Det är en uppmaning. Då blir Åsa Torstensson inte upprörd över det förhållandet att de fattigaste inte får del av en social generell bidragshöjning, utan hon blir upprörd därför att några kommunalmän kan känna sig trampade på tårna för att de får en uppmaning från landets statsminister om att åtgärda något som är socialt orimligt. Då måste man ju ifrågasätta vad det är som är politikens syfte. Är det att vi ska rädda andra politiker, så att de inte känner att de blir lite trampade på tårna, eller vad de nu kan bli, av en sådan här ganska generell och oskyldig uppmaning? Eller är politikens syfte att verkligen se till att vi inte bara bekämpar eller hjälper de fattigaste lite grann utan att vi ser till att vi för en politik som avskaffar fattigdomen helt och hållet? Jag menar att vi måste se vad som är viktigt. Det handlar inte om att blanda ihop päron och äpplen, Åsa Torstensson. Det handlar om att behandla frågor i det storlekshäradet där de hör hemma.
Fru talman! Då tycker jag att Kenneth Kvist kan hålla sig till själva granskningen och granskningsproblematiken. Den ringar inte in upprördhet över att de som behöver mer pengar här i landet skulle vara de som i den här diskussionen med Kenneth Kvist blir utsatta för att jag blir upprörd över att några kommunalmän blir trampade på tårna. Jag är inte ett dugg upprörd över detta. Jag är upprörd över att vi har en statsminister som i en allmänpolitisk debatt uttrycker sig så här: Jag förutsätter att de här kommunerna vid det här tillfället gör en justering. Det är ingenting annat än en mycket tydlig uppmaning i uttrycket "jag förutsätter" hur mycket Kenneth Kvist än försöker blanda ihop äpplen och päron och prata bort det som själva granskningen i sig innehåller.

Fru talman! Det här ärendet är just ett sådant ärende där hela utskottet borde ha kunnat komma överens. Vi har i stort sett samma inställning - det är i varje fall en stor majoritet - vad gäller sakfrågan. Det är självklart. Men det finns alltså ett problem att göra det som regeringen ville, det som vi har beslutat om, nämligen att höja barnbidraget och att det ska få effekt. Plötsligt blir det fel med det hela. Om man inte förutser sådant måste man ju snabbt hitta en teknik för att lyckas med det. Därför tror jag att det inte finns något att säga i själva sakfrågan. Självklart ska framför allt de människor som inte kan få detta ha det, men vi måste hitta tekniken. Problemet här är att statsministern går ut och gör ett uttalande, en uppmaning, som kan ifrågasättas när det gäller den kommunala likställighetsprincipen. Man kan också se uppmaningen på det sättet att den, om den efterlevs, kan riskera att leda till ett lagbrott. Det är något annat. Den kan riskera att leda till ett lagbrott. Vi säger ju inte att den gör det, och vi vet ju att det här nu prövas av Kammarrätten i Göteborg. Vi får väl se vad det blir av det. Självklart ska vi ta upp den här frågan oavsett utslaget. Den är ju oerhört intressant. Samtidigt är vi ju alla rörande överens om att sådana här uttalanden inte står i strid med regeringsformen, och vi tycker också att statsråd ska kunna uttala sig. Men de måste ju tänka efter före, och har de inte gjort det och sagt någonting så att de har gått lite för långt måste de också kunna tillstå det. De måste också kunna ta tillbaka det. Det är väl inte alla förunnat att alltid veta allting, speciellt inte i en allmänpolitisk debatt där man plötsligt kanske står inför att man ska uttala sig om någonting. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi värnar om rätten att uttala sig men också att saker och ting sker lagenligt. Det är vårt utskotts stora uppgift att se till att det sker lagenligt.

Fru talman! Per Lager anför att man i sak är helt överens om att man ska värna de fattiga. Men låt oss säga att någon hade ställt frågan om att de fattigaste också borde få del av barnbidragshöjningen och statsministern hade sagt så här: Lagen är nog ändå sådan att om kommunerna skulle åtgärda det här så skulle vi åtminstone vara ute på osäker mark, så det ska vi inte bry oss om. Vad hade reaktionen varit då? Då hade i alla fall det politiska angreppet varit ganska starkt. Nu säger han att det väl är bra om man justerar detta. Jag tycker att statsministern intar en klassmässigt rimlig position. Då tycker jag att det utskottsmajoriteten ägnar sig åt blir ett petimäteraktigt och formalistiskt navelskåderi: Kanske, eventuellt, med en viss tolkning kan detta möjligen vara en uppmaning till lagbrott. Först och främst är det inte det, såsom uttalandet står. Dessutom är frågan om ens den teknik som användes i Trollhättan, som har varit föremål för domstolsgranskning i länsrätten, är det. Detta kommer att prövas i högre instans, och det är möjligt att den högre instansen korrigerar den lägre instansen. Vad vet vi? Jag menar att vi får ge saker deras rätta proportioner. Därför borde det hovsamma skrivsätt i det här ärendet som reservationen ger uttryck för ha varit det som vi kunde ha samlats kring allihop.
Fru talman! Jag tycker att vi nu självklart ska avvakta vad rättsinstanserna kommer fram till. Det är vi väl alla överens om. Ett problem var att hälften av Sveriges kommuner följde uppmaningen, vad jag förstår. Hur sedan detta med överklaganden och sådant har skett och i vilken omfattning känner jag inte till. Men detta har skapat ett problem. Det är ingen petimäterhistoria; detta blir ett stort problem som man kunde ha undvikit om man hade tänkt efter före och sett till att den här hundralappen hade hamnat rätt. Jag vet inte hur man skulle ha gått till väga, men nog hade man kunnat hitta en bättre teknisk lösning.
Fru talman! Det säger väl någonting om det överhetsperspektiv vi har på politiken. Det skapar ett problem - för vem då? - att de fattigaste får en hundralapp extra i månaden. Det är väl alldeles utmärkt att kommuner har försökt se till att de fattigaste får en hundralapp till i månaden. Det undanröjer naturligtvis inte deras problem, men det kanske i alla fall i någon liten mån lindrar problemen. Det kanske skapar lite administrativa och juridisk-tekniska problem, men då måste samhället lösa detta. Vi kan inte ha lagar som omöjliggör för oss att göra insatser inom det generella välfärdssystemets ram som lyfter upp de fattigaste människorna. Då är lagstiftningen det godas fiende, och då måste lagarna ändras.
Fru talman! Jag delar Kenneth Kvists patos när det gäller de här frågorna. Men vi här i riksdagen är ju de lagstiftande. Låt oss sätta i gång och lagstifta på det sättet att sådant här inte förekommer eller uppstår! Det här borde vi kunna lösa i den här församlingen.
Fru talman! Det är kul i KU. Det vill även jag bekräfta. Det är ett härligt utskott med många spännande frågor kring politikens själva essens. Det handlar ju om de viktigaste demokratiska frågorna, de som rör vårt styrelseskick. Efter att ha lyssnat på minoriteten i det här ärendet, Göran Magnusson och i synnerhet Kenneth Kvist, får jag ett intryck av, vilket också framgår av deras gemensamma reservation, att de förringar statsministerns auktoritet i den här frågan. Utskottets majoritet anser att statsministerns uttalande kan leda till mycket långtgående konsekvenser för kommunerna. Självklart tar kommunalpolitiker av olika partifärg intryck av vad en statsminister säger, och de kan bli förvirrade. Statsministern är ju inte vem som helst. Det uppfattas inte att det är Göran Persson som person som för fram synpunkterna. Den som gör uttalandet är ju Göran Persson som företrädare för det högsta valda ämbetet i landet. Många kommunalpolitiker känner med rätta stor osäkerhet om vad den kommunala självstyrelsen egentligen innebär. Hur långt går den? Det kan då vara väldigt skönt att kunna luta sig mot vad man uppfattar som auktoritativa uttalanden från högre ort. Men, fru talman, jag törs väl ändå utgå från att varken Göran Magnusson eller Kenneth Kvist anser att statsråd ska fälla uttalanden som riskerar att leda till lagbrott - eller? Kenneth Kvist får det för sin del att låta som om kommunerna skulle bidra med en liten skärv till sina allra fattigaste. Men enligt Kommunförbundet dras många kommuner med en så dålig ekonomi att den inte tillåter några nya utgifter. Dessutom är faktiskt budgetarna för året redan fastställda. Det skulle enligt Kommunförbundet kosta kommunerna ca 250 miljoner kronor att genomföra den här reformen. Självklart vill jag, liksom alla andra här i salen och alla politiker över huvud taget, att alla som har det dåligt ekonomiskt, alla fattiga, ska få det bättre. Där är Kenneth Kvist och jag helt överens. Men i den här frågan resonerar Kenneth Kvist plötsligt mycket okonstitutionellt. Jag blir väldigt förvånad när jag lyssnar på honom. Plötsligt vill Kenneth Kvist att vi ska bortse från vår uppgift i konstitutionsutskottet, dvs. att granska formerna för hur olika beslut kommer till. Kenneth Kvist är i vanliga fall en mycket skicklig företrädare för Vänstern i konstitutionsutskottet, med en god känsla för det konstitutionella ansvaret. Nu släpper han plötsligt det, tycker jag, och det förvånar mig storligen.
Fru talman! Som socialdemokrat och partikollega med statsministern och andra statsråd måste man naturligtvis vara väldigt glad över den oerhörda tilltro och respekt som oppositionen visar för uttalanden från statsråd av socialdemokratisk kaliber. Jag kan ibland tycka att hela den här diskussionen blir en aning överdriven. Så fort man hittar ett uttalande som man utifrån sina partipolitiska värderingar skulle kunna ifrågasätta tar man fram ett papper där man skriver "KU". Allt kommer väl inte fram till KU, men en hel del har kommit genom åren. Därför är det bra att vi har slagit fast att statsråd och statsministern precis som andra medborgare får delta i debatten och naturligtvis också ska delta i debatten. Det är ju en vitalisering av demokratin att så många som möjligt deltar i den. Sedan är det en självklarhet att varken ett statsråd, en statsminister, en fullmäktigeledamot eller någon annan politiker har anledning att uttala sig på ett sådant sätt att det uppstår eller riskerar att uppstå lagbrott. En mig ganska närstående fullmäktigeförsamling - jag är dock inte längre ledamot av den - fattade beslut härommånaden kring just barnbidragsfrågan. Där sade några företrädare för oppositionen att man ansåg att detta var olagligt. Likväl röstade man så småningom för förslaget. Det betyder väl att man också där insåg att det har ett stort värde att på det här sättet kunna satsa några skärvar på de allra fattigaste och mest utsatta. Jag vill gärna säga att det naturligtvis är omtanken om de här grupperna som gör att statsministern har gjort det här uttalandet, som jag utifrån de här utgångspunkterna inte heller har några svårigheter att instämma i.
Fru talman! Det tycks vara så att många kommunalpolitiker oavsett partifärg tar intryck av vad statsministern säger. Jag tycker att han i sin egenskap av statsminister har en stor auktoritet i det han säger. Sedan må man inte alltid dela hans ståndpunkter. Det tycker jag är självklart. Uppenbarligen har som sagt kommunerna tagit intryck, eftersom det här har blivit ett problem i så många kommuner.
Fru talman! Jag hade inte tänkt replikera lika många gånger i det här ärendet, där skillnaderna är så små. Men jag kan inte låta bli. Det är riktigt att jag nog känner ett stort konstitutionellt ansvar och jag gör det även här. Man ska vara mycket noggrann med att regeringen regerar under lagarna. Vi har ett ansvar att se till att så sker. Vi har ansvar att se till att makten inte används på ett otillbörligt sätt för att beröva människorna insyn och inflytande samt att den inte används för överhetsfasoner och liknande. Men i det här fallet är det först och främst med ytterligt skruvad argumentation man kommer fram till att det har begåtts ett formellt fel. Det formella felet avser faktiskt en socialt angelägen sak. Det förekommer alltså inget formellt fel. Det står inte ens i majoritetstexten. Men det skulle eventuellt kunna tolkas som om det kanske skulle kunna leda till något fel. Men vi har faktiskt inte bara ett konstitutionellt ansvar. Vi har väl också ett socialt ansvar. Vi har väl också ett engagemang för människor, och vi måste väl också se till att orimligheter rättas till. Det är klart att min omtanke där ligger mindre hos politiska kolleger i kommunerna och kanske mer hos samhällets mest utsatta grupper. Må det kosta några kronor, de ska ändå också ha rätt till de små sociala förbättringar som vi har varit i stånd att göra.
Fru talman! För mig är det inte en motsättning mellan ett konstitutionellt och ett socialt ansvar. Jag känner båda, och så måste det fungera i ett samhälle. Det handlar inte heller om någon skruvad argumentation. Som har framhållits vid flera tillfällen i debatten har faktiskt domstolar också uppmärksammat detta. Vi avvaktar nu vad som kommer att hända den vägen. Detta är ingenting som vi i majoriteten i KU har hittat på, utan det här är någonting som så att säga kommer utifrån. Det handlar ytterst också om kommunernas rättssäkerhet, som jag ser det.
Fru talman! Nu är det så att domstolen inte har prövat statsministerns uttalande, utan den har prövat hur man gjorde i Vänersborg. Man har inte prövat vad statsministern anförde, nämligen att man kunde göra som de i Sundsvall och justera detta. Att driva det till att det är en tubbning till lagbrott är så att säga att skruva argumentationen. Sedan gjorde jag den anmärkningen att jag dessutom vill ifrågasätta vad det egentligen är vi är ute efter. Vi slår vakt om abstrakta kommunala principer med anledning av ett uttalande som, om det följdes, skulle rätta till en social orimlighet. Då tycker jag att vi tar ställning för politikens finsnickeri uppe i det blå och glömmer de människor som det faktiskt gäller ute i verkligheten.
Fru talman! Självklart ska vi inte glömma de människor det handlar om ute i verkligheten. Det är så självklart att man inte ens behöver bemöta det. Men vi kan väl avslutningsvis, fru talman, konstatera att det som har hänt i Vänersborg alldeles uppenbarligen är en konsekvens av det uttalande som statsministern har gjort och som har lett till de här följderna. Sedan får vi se vad utslaget kommer att ge.
Fru talman! Jag blev mycket förvånad över Kenneth Kvists argumenterande i sammanhanget. Han bortser från konstitutionsutskottets uppgifter. Vi har ju att granska regeringens och statsrådens förhållande till grundlag och regelverk. Vi fastställer inte förändrade regler för barnbidrag eller socialbidragsnorm i konstitutionsutskottet. Det är en missuppfattning av konstitutionsutskottets ämnesområde. Det är intressant att se att när det gäller humanitära interventioner i syfte att förhindra folkmord är Kenneth Kvist och hans partikamrater väldigt formalistiska. Då gäller regelverket. Men när vi nu kommer till humanitära interventioner som gäller eventuella kränkningar av likställighetsprincipen säger Kenneth Kvist att det inte spelar någon roll. Den stora skillnaden mellan de olika grupperna när det gäller den här frågan ligger i den här meningen: "Utskottet vill framhålla vikten av att uttalanden och uppmaningar av statsråd inte bör ske på ett sådant sätt att dessa - om de efterlevs - riskerar att leda till lagbrott." Menar verkligen Kenneth Kvist att statsråd ska springa omkring och göra uttalanden och uppmaningar som, om de efterlevs, riskerar att leda till lagbrott? Menar Kenneth Kvist verkligen detta?
Fru talman! Nej, det menar jag inte. Något sådant uttalande, som om det efterlevs leder till lagbrott, har icke heller fällts. Jag vill bara säga, fru talman, och det ska vara mitt sista inlägg - det har blivit lite fler repliker än jag hade avsett från början - att ju mer anhängarna av majoriteten på den här punkten uttalar sig, desto mer tycker jag att jag har rätt i sak.
Fru talman! Om nu Kenneth Kvist delar uppfattningen att statsråden inte ska springa omkring och göra den typen av uttalanden, varför ställde Kenneth Kvist inte upp på formuleringen? Då hade vi kanske fått ett enigt utskott.

Fru talman! Det är ett i huvudsak enhälligt utskottsbetänkande som vi nu har framför oss. Dock finns det på en punkt en reservation från Vänsterpartiet och Miljöpartiet avseende det s.k. MUST programmet och en motion vars substans egentligen är att ökad öppenhet krävs gentemot detta programs forskare. Vi fick ju en debatt om säpos och IB:s åsiktsregistrering. I den diskussionen krävdes en sanningskommission. Svaret från regeringen var att det skulle bli en oberoende forskning - naturligtvis med stora möjligheter att titta i arkiven och komma åt hemliga handlingar för att på det viset öppna den varböld som det här var i det svenska samhället, i varje fall för många människor. I praktiken visar det sig sedan att det inte alls har blivit så öppet. Forskarnas arbete har försvårats. De har svårt att komma åt handlingar. Man har alltså inte fått de möjligheter till undantag från sekretessen som utlovats och inte heller möjlighet att bedriva den forskning som redan fanns. Mot den bakgrunden framlade Vänsterpartiet en motion i riksdagen med förslag som syftade till att möjliggöra denna större öppenhet. Utskottets majoritet har dock inte biträtt förslagen i detta stycke, vilket vi beklagar. Med detta yrkar jag bifall till reservationen under punkt 5. Kontentan är alltså att det är nödvändigt med en större öppenhet och med möjligheter för forskarna att bedriva nödvändig kritisk granskning av säpos och

Fru talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationen. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. Där är vi alltså helt överens i utskottet. I betänkandet behandlar utskottet även motioner från den allmänna motionstiden som gäller offentlighet och sekretess.

Reservanterna hänvisar bl.a. till professor Christer forskningen som uttalat att verkligheten ligger väldigt långt från regeringens inledande försäkringar om öppnade arkiv. Jag tycker att det i sammanhanget är värt att återge ett annat uttalande av Christer Jönsson som finns återgivet i betänkandet: "Samtidigt som det är lätt att bli pessimistisk inför alla de svårigheter och hinder som programmet mött, skall man inte glömma bort att det faktiskt bedrivs forskning inom de olika projekten. Det är inte tal om att programmet 'havererat', som det upprepade gånger framställts i media." Utskottet har avstyrkt motionen. Den bedömningen har gjorts bl.a. med hänvisning till att de forskare som inte får tillgång till begärda uppgifter hos en möjlighet har möjlighet att hos regeringen i varje enskilt fall, med stöd av 14 kap. 8 § sekretesslagen, begära undantag från sekretessen. Utskottets bedömning, att avstyrka motionen med hänvisning till de yrkanden som framställs i motionen, har prövats i samband med regeringsbeslutet från den 31 mars 1999 - ett beslut där regeringen besvarar en skrivelse från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, med krav på åtgärder. I betänkandet finns också ett särskilt yttrande av Helena Bargholtz, Folkpartiet. Hon är inte i kammaren just nu men hon finns väl någonstans i närheten. Jag vill gärna göra en kommentar. Vi instämmer i hennes uppfattning att EU:s institutioner måste präglas av större öppenhet. I övrigt kan jag möjligtvis tycka att yttrandet är som att slå in öppna portar, t.ex. när det sägs att Sverige bör verka för att den svenska synen på allmänna handlingars offentlighet får en motsvarighet även i EU. Det måste rimligen vara allmänt känt att regeringen i flera år har drivit, och fortfarande driver, den linjen och att regeringen också har nått viss framgång, bl.a. i och med kommissionens beslut den Europeiska rådet kommer i juni att fatta beslut om den nya förordningen, vilken i så fall kommer att träda i kraft inom sex månader. Jag vet inget riksdagsparti som har en annan uppfattning i denna fråga än den som regeringen har. Fru talman! Återigen yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationen.
Fru talman! Britt-Marie Lindkvist har väl rätt så till vida att projektet inte har havererat. Men det är många forskare som deltar i projektet som är oerhört kritiska mot det sätt på vilket deras forskning har försvårats genom att de inte har fått den utlovade åtkomligheten av material. Därför menar vi att det är olyckligt att utskottet inte har kunnat sträcka sig längre än vad man gör och gå motionen mera till mötes. Detta öppnar en möjlighet att begära undantag från sekretessen hos regeringen. Just för tillfället har jag inte lyckats ta reda på hur många som har begärt ett sådant undantag och hur i så fall denna begäran har behandlats. Men intrycket av forskarnas reaktion är att de inte har mötts med någon särskilt stor vilja till öppenhet. Men vi får väl återkomma till frågan efter det att vi skilts vid voteringen. Jag utgår från att majoriteten i utskottet också kommer att reflektera sig i kammarmajoritet, vilket jag beklagar.
Fru talman! Det är inte så att det inte har skett någonting sedan 1997 när de fick uppdraget. Regeringen har ju efter det gett bl.a. i regeringsbrevet till Försvarsmakten för 1999 i uppdrag till Försvarsmakten att lämna stöd till HSFR. I uppdraget ligger bl.a. att MUST ska verka för att relevant arkivmaterial för HSFR:s forskningsprogram om militär underrättelsetjänst skyndsamt tas fram. Dessutom har de enligt skrivelsen som kom in till regeringen tagit del av det och gått med på att man ska öppna arkiven i den mån det inte har med rikets säkerhet att göra. Det är inte att vi inte är överens om att det ska råda en öppenhet, för det tycker ju vi alla.

Fru talman! Efter en välmatad dag med konstitutionella frågeställningar känns det nu skönt att ge sig i kast med lite handfasta skattefrågor. Fru talman! Den svenska sjöfartsnäringen har haft och har besvärliga tider med bristande lönsamhet. Det har lett till en viss utflaggning och därmed mindre svensk sysselsättning än vad som skulle ha varit fallet vid en större transportvolym i den svenskflaggade verksamheten. Det här beror i sin tur i väsentlig grad på att svensk sjöfarts konkurrensförhållanden försämrats i förhållande till sjöfart i länder som infört särskilda stödformer för sin egen hemmaflaggade sjöfart. Danmark är ett sådant exempel. Centerpartiet har vid flera tillfällen, bl.a. i senare års budgetmotioner, krävt att regeringen ska framlägga förslag till anpassning av de svenska reglerna till den nya konkurrenssituationen. Det ledde tidigare under riksmötet bl.a. fram till ett riksdagens tillkännagivande till regeringen med krav på förslag till förbättringar på sjöfartens område. Vi har otåligt väntat på åtgärder från regeringens sida. Vi är därför glada över att det förslag vi nu har att behandla kom, även om det borde ha kommit tidigare än det gjorde. Enligt vår mening borde regeringen också ha gått längre och presenterat förslag till sjöfartsstöd i en vidare bemärkelse än vad som nu skedde. Risken för en mera massiv utflaggning är påtaglig om inte snabba åtgärder vidtas. Vår uppfattning är och har varit att ett system med nedsättning av sociala avgifter och löneskatter ska införas med retroaktiv verkan från den 1 januari 2001. För en kort tid sedan lade regeringen fram ett sådant förslag med ikraftträdande den 1 oktober i år. Vi är, fru talman, inte generellt förespråkare för branschstöd, men i det konkurrensläge som svensk sjöfart försatts i är det nödvändigt att agera. Vår uppfattning är att regeringen har varit alldeles för passiv, alldeles för senfärdig med att lägga fram förslag till förbättringar för den viktiga näring som sjöfarten utgör. För denna sin senfärdighet förtjänar regeringen kritik. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationen i detta betänkande.

Fru talman! Huvuddelen av Rolf Kenneryds anförande handlade om en proposition som nu ligger i trafikutskottet för beredning. Jag ämnar kommentera bara det föreliggande förslaget från skatteutskottet. Jag tycker att detta förslag är ett nödvändigt ont. Det är nödvändigt därför att Danmark har infört s.k. nettolöner. Danmark sade att det var nödvändigt därför att Tyskland hade gjort det. Tyskland säger att det var nödvändigt därför att Holland hade gjort det. Varför det var nödvändigt för Holland vet jag faktiskt inte. Men det finns säkert en bra förklaring till det. Innebörden av beslutet i Danmark, som har skett helt utan samråd med Sverige, är dels att danska skattebetalare subventionerar färjeresor till Sverige, dels att om man inte gör någonting får svenska ombordanställda på danska färjor en nettolön som är betydligt lägre vad de har haft tidigare och som, om man inte gör någonting, beskattas. Det är naturligtvis ett orimligt förhållande. Därför måste vi göra detta som jag tycker nödvändiga onda. Det danska beslutet strider inte mot EU:s statsstödsregler, vilket i och för sig förvånar mig mycket. I andra sammanhang är nästan allt man försöker göra för att underlätta företag i glesbygd, eller vad det nu kan vara, sådant som strider mot EU:s statsstödsregler. Men här gör det det inte. Jag tycker att det är lite grann uppochnedvända världar att man över en stor del av denna värld subventionerar en viss bransch. Det blir naturligtvis snedvridningar. Sverige kommer att fortsätta att försöka lösa de här problemen tillsammans med Danmark. De nordiska finansministrarna har bara för några veckor sedan haft överläggningar om frågorna. Sveriges finansminister ansåg det väldigt viktigt att han informerade sina norska och finska kolleger, för detta får naturligtvis återverkningar. Precis som vi är tvungna att göra detta på grund av Danmark och Danmark på grund av Tyskland och Tyskland på grund Holland måste troligen Finland göra det på grund Sverige. Men den svenska regeringen kommer att försöka lösa det här problemet tillsammans med de andra länderna bl.a., hoppas jag, inom ramen för EU. Tills detta är gjort föreslår regeringen att de danska nettolönerna till svenska ombordanställda inte ska beskattas i Sverige, och det ska gälla retroaktivt från den 1 januari Ibland måste man göra saker som man tycker principiellt inte är riktiga. Här är ett sådant fall, för annars skulle ett antal svenska ombordanställda på danska fartyg komma i kläm på ett orättfärdigt sätt. Det är därför som vi gör detta. Den andra diskussionen som Rolf Kenneryd förde hör hemma vid behandlingen av det betänkande som trafikutskottet är på väg att lägga fram. Då kommer säkert mina partikolleger i trafikutskottet att behandla den frågan. Av grannlagenhetsskäl avstår jag från att lägga mig i den debatten i varje fall nu, men jag kan göra det vid det aktuella tillfället. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till skatteutskottets förslag och avslag på reservationen i betänkandet.
Fru talman! Helt kort! Det är naturligtvis rätt som Arne Kjörnsberg säger att delar av det som jag berörde avhandlas i ett annat utskott. Men det finns obestridligen ett samband. Båda fallen rör stöd till en i dag hårt pressad svensk sjöfart. Jag vill också kommentera den katten-på-råttanlek som Arne Kjörnsberg gav uttryck för när han sade att Sverige känner sig tvingat på grund av att Danmark osv. Det är precis detta som vi anför i vår motion. Detta måste bibringas till en annan ordning inom ramen för den samordning som måste ske och som redan borde ha skett inom EU på detta område.
Fru talman! Sverige, tillsammans med Danmark och förhoppningsvis också med Finland kommer att aktualisera den här frågan. Ambitionen är att kunna föra den till ett bra slut. Jag är inte karl att kunna överblicka det riktigt, men jag tror att det finns ett problem här. Det hjälper inte att man klarar detta i EU. Det finns ju andra länder som har bekvämlighetsflagg. Men vi är tydligen överens om att detta är ett principiellt problem. Jag är rädd för att det också kan få spridningseffekter till andra branscher, och då blir det etter värre. Fru talman! Jag tillåter mig att beröra en sak som jag tidigare har sagt att jag inte ska beröra. När det gäller den andra diskussionen finns det, som sagt, ett sådant förslag från regeringen som har behandlats av trafikutskottet. Det kommer att fattas ett beslut, och då får man föra den diskussionen.

Fru talman! I det här betänkandet har vi två reservationer, och jag vill yrka bifall till reservation nr 1. Den handlar om arvs och gåvoskattens infogande i skattekontosystemet. Vi konstaterar att det är rimligt att arbeta för en utveckling med en ökad automatisering. Däremot kan man ifrågasätta om det är lämpligt att lägga fram förslaget med den utformning som det har i propositionen och i betänkandet. Vi har ställt oss skeptiska till detta av integritetsskäl. Skattemyndigheterna kommer att få tillgång till en ganska omfattande information om enskildas ekonomi och personliga förhållanden genom att dessa frågor nu har flyttats över till skattemyndigheten. Det hade varit lämpligt om regeringen hade tagit större hänsyn till Datainspektionens remissvar, avvaktat med att lägga fram detta förslag, i stället omarbetat det och återkommit med ett nytt förslag som på ett bättre sätt hade tillgodosett integritetsaspekterna. Förslaget borde utformas på det viset att endast de uppgifter som skattemyndigheterna behöver för beskattningen ska få registreras. Nu säger regeringen att man ska göra en utvärdering och återkomma om det behövs justeringar. Men det är samtidigt ett tecken på att man konstaterar att det kan finnas problem med detta. Sedan finns det några motioner från den allmänna motionstiden om sponsring. Syftet med vår reservation och vårt yrkande är enbart att vi vill att det ska bringas klarhet i frågan, ingenting annat. Utskottsmajoriteten konstaterar i betänkandet att de nuvarande generella reglerna om avdragsrätt för livskostnader inte behöver ändras, och man avstyrker därmed motionerna. Majoriteten ser tydligen inget problem med det här. Men vi har ett problem. Vem är det som ska avgöra vad som är till nytta för företagen? Är det företaget, skattemyndigheten, revisorerna eller är det möjligen skattedomstolarna? Just det förhållandet att det bedöms olika i olika delar av landet borde vara en tydlig signal för att man skulle se över lagstiftningen så att det blir en ensartad bedömning och en likartad syn. Det är svårt för företagen att veta hur de ska agera om de enbart ska hänga upp sig på rättspraxis. Denna rättspraxis är dessutom inte helt tydlig. Det kom nyligen ett domslut från Regeringsrätten som, enligt min mening, inte har bringat den klarhet i dessa frågor som är nödvändig för att sponsring ska kunna användas som ett effektivt sätt i företagens marknadsföring. Vår slutsats är att lagstiftningen behöver både ses över och förtydligas för att behandlingen av dessa frågor ska bli likvärdig över hela landet. Det här borde riksdagen ha givit regeringen till känna.

Fru talman! Att kulturen är en omistlig del av mänsklig gemenskap är vi nog alla överens om. Det leder också för de allra flesta av oss fram till en insikt om att ett brett och rikt kulturliv måste stödjas med skattemedel. Att vi som enskilda kulturkonsumenter ska bidra i en rimlig omfattning är väl också ett accepterat förhållande. Jag vill hävda att det allmännas ansvar och det enskilda engagemanget för kulturverksamhet kan dessutom enligt vår uppfattning kompletteras genom att enskilda företag stimuleras till att stödja kultur genom s.k. sponsring. Ett viktigt kulturpolitiskt mål är just att man ska nå nya grupper, och här kan sponsringen vara ett av flera verksamma medel. Att sponsring inte ska påverka kulturverksamhetens innehåll och mål är en självklarhet, men det behöver kanske också sägas för tydlighetens skull. För att kultursponsring från företag ska kunna komma till stånd och få en omfattning som har en verklig betydelse krävs det både tydliga och förutsägbara regler. Så är dessvärre inte fallet i dag. Därför anser vi att en utredning bör tillsättas som ska se över det nuvarande regelsystemet och lagstiftningen så att det blir tydligare. Det handlar då om kultur, idrott och om ideell verksamhet. Nu säger kulturutskottet med instämmande av skatteutskottet att sponsring kan vara ett värdefullt komplement för att finansiera kulturverksamhet. Det kan t.ex. underlätta internationellt samarbete. Det kan bidra till att det blir möjligt att göra satsningar utöver den ordinarie verksamheten på sådant som inte ryms inom anslagsfinansiering eller inte kan täckas med rimliga entréavgifter. Allt sådant skulle sponsring kunna möjliggöra, stimulera och underlätta. Båda utskotten säger också att sponsring är positivt, inte bara för mottagaren utan också för sponsorn. Sponsring av kulturverksamhet m.m. ses som en del av ett samhällsansvar som kan förväntas också av företag. I detta sammanhang kan man peka på positiva faktorer, inte bara för den som tar emot sponsring utan också för bidragsgivaren, för sponsorn. Det borde leda fram till en ambition att uppmuntra företagen att ta ett sådant här samhällsansvar. När nu sponsring av kultur är värdefullt för båda parter borde det leda till att man stimulerar och förenklar denna företeelse genom tydliga lagar och regelverk. I dag gör skattemyndigheten egna lokala tolkningar, och det finns exempel på svårtolkade domstolsutslag med långdragna utredningar som följd. Utskottet säger i sin skrivning att gränsdragninsfrågorna kan lösas av rättspraxis och hänvisar till ett par utslag i Regeringsrätten som väsentligt har ökat förutsägbarheten, sägs det, vid bedömning av om sponsringsbidrag är avdragsgilla. Här går det en skiljelinje. Vi kristdemokrater anser att det krävs tydliga regler för att från början undanröja nödvändigheten av att gå över domstolarna för att få besked och tydliga riktlinjer. I vår reservation tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet begär vi därför en översyn som syftar till just ett sådant förtydligande av lagstiftningen. Fru talman! Utifrån detta yrkar jag slutligen bifall till reservation 2.
Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 27 behandlar, som också tidigare talare har nämnt, regeringens proposition Arvs och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet m.m. Genom förslaget införs bestämmelser för skattemyndigheternas hantering av bouppteckningsärenden samt debitering och betalning av arvs och gåvoskatt. Bestämmelserna föreslås gälla fr.o.m. den 1 juli i år, samma datum som ansvaret för dessa ärenden övertas från tingsrätterna. Syftet med förslaget är att skapa en rationell och ändamålsenlig hantering av dessa ärenden. När det gäller bouppteckningsverksamheten och arvsbeskattningen föreslås att verksamheten ska bedrivas med hjälp av automatiserad behandling och att skattemyndigheten till ett dödsbo ska få översända en bouppteckningsblankett med vissa uppgifter förtryckta, t.ex. Erfarenheterna av den förenklade självdeklarationen, som har använts sedan mitten av 1990-talet, är så goda att det nu kan vara dags att utvidga systemet. De förenklade deklarationerna har underlättat för både de skattskyldiga och skattemyndigheterna. En likartad hantering av bouppteckningarna borde rimligtvis få motsvarande effekter. Vidare föreslås i vilken utsträckning som skattemyndigheterna ska få ha direktåtkomst till de uppgifter som behandlas automatiserat. Förslaget innebär dessutom att skattekontosystemet ska utvidgas till att omfatta även arvs och gåvoskatt. Betänkandet behandlar dessutom ett antal motioner från allmänna motionstiden rörande sponsring. Fru talman! Till betänkandet har fogats tre reservationer. Innan jag kommenterar dessa vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Moderata samlingspartiets första reservation bygger på Datainspektionens remissyttrande, där man av integritetsskäl anser att förslaget i denna del behöver ses över. Regeringen skriver i propositionen att man har förståelse för Datainspektionens synpunkter och delar dess åsikt att utgångspunkten för skattemyndigheterna måste vara att IT-användningen enbart får användas för personuppgifter som är motiverade med hänsyn till ändamålet. Utskottsmajoriteten delar regeringens och Kammarrättens i Stockholm bedömning att Riksskatteverket har gjort de rätta avvägningarna mellan olika motstående intressen. Utskottsmajoriteten delar också regeringens uppfattning att man med propositionens förslag om vilka uppgifter som ska få registreras, sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på annat sätt kan uppnå ett fullgott integritetsskydd. Skulle det visa sig att denna bedömning inte stämmer avser regeringen att återkomma i frågan. Fru talman! I betänkandet behandlas, som jag tidigare nämnt, också ett antal motioner från allmänna motionstiden rörande sponsring. Enligt nu gällande skattelagstiftning finns inga särskilda regler för sponsring, utan ett företags eventuella avdragsrätt bedöms enligt de generella bestämmelserna om avdrag för driftskostnader i näringsverksamhet. Utgifter för sponsring kan alltså, i likhet med en mängd andra utgifter som inte är särskilt reglerade i lagstiftningen, betraktas som en avdragsgill kostnad under förutsättning att bidragsgivaren har fått en motprestation - reklam, goodwill etc. - som är rimlig i förhållande till insatsen. Utan motprestation är bidraget att betrakta som en gåva för vilken avdragsrätt inte föreligger. Dessa regler gäller lika oavsett vilken verksamhet - kultur, idrott, ideella föreningar etc. - som sponsras. Kulturutskottet framhåller i ett yttrande betydelsen av sponsring inom kultur, idrott och ideell verksamhet. Samtidigt konstaterar man att det tidigare oklara rättsläget har klarnat betydligt efter två Regeringsrättsdomar. Där är det helt klart så att våra bedömningar av värdet av Regeringsrättsdomarna varierar. Kulturutskottet förutsätter också att regeringen noga följer rättsutvecklingen på området och uppmärksammar eventuella framtida behov av lagändringar. Fru talman! Skatteutskottet instämmer i allt väsentligt i kulturutskottets yttrande. Från skattemässig synpunkt anser utskottet dessutom att avdragsrätt för sponsorverksamhet bör följa de gällande generella principerna för avdragsrätt för driftskostnader i näringsverksamhet och att skattemyndigheterna får avgöra från fall till fall om avdragsrätten är förenlig med dessa principer. Utskottet anser därmed att avdrag inte ska kunna komma i fråga vid rena gåvor. Enligt utskottets mening får gränsdragningsfrågorna rörande sponsring lösas av rättspraxis. De senaste Regeringsrättsdomarna har också bidragit till att klargöra rättsläget - även om det inte kan sägas vara glasklart i alla lägen - på ett sätt som enligt utskottets mening väsentligt ökat förutsägbarheten vid bedömningen av om sponsringsbidrag är avdragsgilla i rörelse. Fru talman! Med det anförda yrkar jag återigen bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Anser Lennart Axelsson att skattemyndigheterna i Sverige behandlar frågor om sponsring lika över hela landet?
Fru talman! Förslaget som nu läggs fram bygger på att skattemyndigheterna ska arbeta med en elektronisk ärendehantering. Detta kommer att ske via bl.a. skanning av bouppteckningarna. Detta gäller både nya och gamla bouppteckningar. Samtliga handlingar i ett ärende kommer att ingå i en elektronisk akt. I Stockholm är mer än 40 % av alla arvsskatteärenden s.k. efterarvsärenden. Detsamma gäller sannolikt också i resten av landet. I dessa ärenden är det vanligt att den först avlidne makens bouppteckning gjorts på en annan ort. Speciellt i dessa fall kommer den elektroniska hanteringen att underlätta handläggningen och öka servicen till den enskilde. Sedan tror jag att det är så i alla fall där man formulerar lagstiftning att en praxis måste komma fram för att man ska kunna få en likvärdig hantering över hela landet. Jag kan hålla med Carl Fredrik Graf om att det säkerligen i dag fattas olika beslut på olika håll i landet. Men allteftersom mer av praxis kommer fram kommer det naturligtvis att underlätta.
Fru talman! Risken med färdigskrivna repliker är att de handlar om någonting annat än det som man tar upp här i kammaren. Nu tog jag upp sponsring och Axelsson svarade på det som handlar om den andra delen av betänkandet. Men det må väl vara hänt. Jag ville fokusera lite grann på sponsorfrågorna, för det som vi har konstaterat är att det här finns ett dilemma. Det är företaget självt som bäst vet om sponsringen skapar goodwill och mervärde för företag som ökar försäljningen eller vad det nu kan vara fråga om. Har man då oklara regler och företaget är hänvisat till rättspraxis för att i varje enskilt fall kunna reda ut vad som gäller blir det ett problem. Det som skiljer oss från majoriteten är att vi konstaterar att problemet finns och att vi tycker att man ska göra någonting åt det, medan majoriteten tycker att det inte finns något problem och att man därför inte behöver göra någonting åt det. Det är ungefär så det är, och jag kan bara beklaga att det är på det viset.
Fru talman! Som tur är har jag en replik kvar och även en förberedd replik när det gäller sponsring, så jag kan ta den nu. Reservanterna skriver att det krävs att reglerna blir tydliga och förutsägbara om sponsringen ska kunna utvecklas. Att det är så råder det ingen oenighet om. Det är bara vägen dit som skiljer oss åt. Enligt uppfattningen hos en majoritet i utskottet är det bästa sättet att nå dit att låta rättspraxis ha sin gång. Att, som reservanterna, föreslå förändringar av lagstiftningen med ökad detaljreglering av avdragsrätten i syfte att förtydliga regelsystemet skulle strida mot intentionen om förenkling i den nya inkomstskattelagen. Det skulle knappast lösa problemet med att det i enskilda fall uppstår gränsdragningsproblem.
Fru talman! Vänsterpartiet står bakom de principer i skattelagstiftningen som reglerar de avdrag som man får göra i näringsverksamhet. Det ska handla om kostnader för intäkternas förvärvande. Det som är avdragsgillt förutsätter en motprestation. Det ska handla om reklam, goodwill eller något annat. Det får inte omfatta gåvor. Vi tycker att detta är ganska klara och enkla regler. Vi anser inte att man i nuläget behöver gå in och ändra det i något avseende. Vi tycker att kulturutskottet för ett ganska klokt resonemang i sitt yttrande till skatteutskottet. Man skriver att vi ska avvakta och se vad som händer. Rättsläget kommer förmodligen att klarna i och med att det finns två domar. Det kommer nog att kunna skapa klarhet i de här frågorna. Det finns också något annat att ta fasta på här. Vi pratar om hur viktigt det är med likformighet i beskattningen och att vi inte ska öka detaljregleringen. Det skulle på sikt motverka det förenklingsarbete som vi från många partier pratar om i den här talarstolen. Det handlar också om gränsdragningsproblem. Jag tror inte att det blir lättare att lösa dessa om man inför ett mer omfattande regelverk kring de här frågorna. En annan sak som jag också tycker är viktig som kulturutskottet har tagit fasta på gäller konstnärernas oberoende och den konstnärliga friheten. Den typen av värden måste ju också hävdas hela tiden i den här debatten. Jag tycker att vi i skatteutskottet har varit kloka som har gjort gemensam sak med kulturutskottet i den här frågan. Vi får se tiden an och se vad de nya rättsfallen kan ha för inverkan på framtida bedömningar. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Rubriken på skatteutskottets betänkande 2000/01:26, Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m., ger förväntningar som innehållet sedan inte kan leva upp till. Det handlar alltså inte om sänkta punktskatter på bränsle och alkohol i allmänhet och för allmänheten utan om ett nytt system för skattefria inköp. Det innebär att köparen måste vara godkänd som skattebefriad förbrukare. Fru talman! Jag tänker hålla mig kort och övergår därför raskt till de moderata reservationerna. Moderaterna säger nej till att beskattningsmyndigheten ska få besluta om tredjemansrevision utan föreläggande. Detta ska man göra för att kontrollera återbetalning enligt lagen om skatt på energi. De befogenheter som finns i dag för att kontrollera att de uppgifter som den som ansökt om återbetalning av skatt har lämnat är riktiga och fullständiga tycker vi är fullt tillräckliga. Om man behöver inhämta uppgifter från annan än den som ansökt om återbetalning av skatt, finns det möjlighet att begära detta genom ett s.k. tredjemansföreläggande. Utskottsmajoriteten vill att beskattningsmyndigheten ska ges befogenhet att direkt rikta revision mot tredje man utan föregående föreläggande. Vi moderater tycker att det är viktigt att integritetskränkande myndighetsutövning står i proportion till ändamålet. Så blir inte fallet om kammaren röstar för hemställan i betänkandet. Låt mig nu gå över till moms vid rån och stöld. En näringsidkare som blir bestulen eller rånad på ersättning för varor måste i dag redovisa mervärdesskatt på all sin omsättning. Detta upplevs som stötande och stridande mot det allmänna rättsmedvetandet. Enligt regeringen kan Sverige inte ändra på detta då det strider mot EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv. Om så är fallet, vilket inte är helt entydigt, anser vi att regeringen bör agera inom EU för att få till stånd en ändring i direktivet så att en reducering av mervärdesskatten kan ske efter rån eller stöld. Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 1, men naturligtvis står vi även bakom reservation 2.

Fru talman! I det aktuella betänkandet SkU26, Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m., lägger utskottet fram förslag där även regler om reduktion av mervärdesskatt för förlust av kontanta medel genom stöld och rån behandlas. Dessa motioner väcktes under den allmänna motionstiden 2000. Kristdemokraterna har ställt sig bakom förslagen i några av dessa motioner. Med anledning av detta vill jag yrka bifall till reservation 2 under punkt 3. Med all respekt för EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv, som säger att beskattningsunderlaget inte får ändras därför att ersättning för en eller flera varor förlorats genom stöld, vill jag ändå framföra några synpunkter. Det är märkligt att en företagare endast kan få rätt att minska beskattningsunderlaget vid kundförluster. Vid dessa tillfällen är det godkänt med ett avdrag för utebliven ersättning för varor som sålts. Men varför skulle det vara så annorlunda om man skulle förlora motsvarande belopp genom stöld eller rån? Ersättningen för en försåld vara är borta. Anledningen eller tillvägagångssättet borde inte ha någon betydelse. Det är en människa bakom varje företagare och affärsidé som drabbas. Som kristdemokrat anser jag att vi måste sträva efter en rättvis och human behandling av dem som drabbats av rån och stöld. Men det anser varken EG-rätten eller Sveriges regering, och utskottets majoritet kan inte heller tänka sig att stöta på och uppmana regeringen att i sin tur agera på ett sådant sätt att frågan lyfts fram på EG-rättens område. Fru talman! Det är förvånande och anmärkningsvärt att hela mervärdesskatten baserat på omsättningen ska betalas in. Det borde vara ett rimligt krav att man får yrka avdrag för de förluster företaget drabbats av på grund av rån och stöld. I vår reservation nr 2 vill vi uppmana riksdagen att ge regeringen i uppdrag att på nytt analysera rättsläget för att se om man inom EU kan tillåta en ändring av denna lagstiftning. Det bör inte vara svårt att förstå och acceptera att företagarna med tacksamhet skulle se en möjlighet till reducering i händelse av att de drabbas av ekonomisk förlust av annat slag än kundförlust. Ni måste väl ändå hålla med om att kundförlust är ett närbesläktat alternativ till stöld och rån. I båda alternativen är förlusten en verklighet. Frågan är inte långt borta: Trots att det kan kännas omöjligt vill vi ändå att regeringen ska få i uppdrag att försöka få till stånd en ändring av direktivet angående beskattningsunderlaget i de fall då ersättning för sålda varor stulits. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag ska fortsätta denna upphetsande debatt om vårt skattesystem som på många sätt är ogenomträngligt. Det gäller t.ex. energiskatternas utformning. Skattesystemet kan på många sätt uppfattas som direkt oförskämt. Det gäller t.ex. skatten på boendet. Dessutom har vi opedagogiska inslag i skattesystemet, och det är ju detta det handlar om nu när det gäller att man ska behöva redovisa moms på all omsättning, även om det innefattar rån, stöld eller annat. Detta är självfallet absurt, inte ur statens perspektiv kanske men ur individens, den enskilda företagarens, perspektiv. Att ändra detta kan strida mot EU-rätten. Det är alltid kul att höra EU-positiva partier klanka på EU rätten ibland - det uppskattas mycket. Däremot förvånar det mig lite grann, inom parentes. I hushållsbroschyren som skickades ut från regeringen inför folkomröstningen om EU stod det att skattefrågor hade inte EU med att göra över huvud taget. Det var ju intressant. Man hade några få undantag som gällde, men detta var naturligtvis inte undantaget. Innehållet i reservation 2 är således viktigt och riktigt, inte minst ur ett pedagogiskt perspektiv. Jag yrkar bifall till den reservationen.

Fru talman! Jag har en fråga till Per Erik Granström när det gäller det sista om moms vid stöld och rån. Anser Per Erik Granström att det står i överensstämmande med vad folk i allmänhet tycker, dvs. rättsmedvetandet? Det är ändå viktigt att människor känner tilltro till lagar. Min fråga till Per Erik Granström är om han verkligen känner att det är rimligt att man ändå ska betala moms på pengarna om man blir bestulen på dessa. Jag förstår om Per Erik Granström har gjort samma tolkning som regeringen att EG-direktiv säger att vi inte kan ändra på reglerna. Det är trots allt någon form av bedömningsfråga. Vi är ändå med i EU. Jag är EU-positiv, men jag tycker inte att allt EU gör är riktigt. Det är en sådan frågan där man som medlem kan försöka påverka och få en ändring. Det är regeringens roll. Känner inte Per Erik Granström någonstans att vi ändå skulle försöka få till en ändring? De andra problemen som Per Erik Granström tar upp går faktiskt att lösa om man bara vill. Allting går att lösa. Det är fråga om vilja och vart man vill komma någonstans. Per Erik Granström hade en fråga till mig när det gällde tredjemansrevisionen. Jag tycker inte, precis som jag sade, att det man föreslår står i proportion till det man vill åstadkomma. Man kan fortfarande göra tredjemansrevisioner genom att först ha ett föreläggande. Som det är föreslaget nu kan man rusa in hursomhelst. Det tycker vi inte står i proportion till vad man vill få ut av det hela.

Fru talman! Nu förstår jag att problemen med momsen vid rån och stöld inte är EG-direktiv utan de egna svenska reglerna. Det har blivit ganska tydligt att det är problemet och vad Per Erik Granström hänger upp sig på. Då har vi klarat ut det. När det gäller tredjemansrevisionen vidhåller jag att det inte finns någon proportion på det man tänker låta en myndighet göra i förhållande till vad man får ut av det. Det finns enligt oss ingen proportion i det hela. Därför bör man inte tillåta en tredjemansrevision på det här sättet utan att först ha ett föreläggande.

Fru talman! Inledningsvis har jag tänkt att kommentera reservation 1 om tredjemansrevision. Jag är inte särskilt förvånad att moderaterna reserverar sig i sammanhanget. Det finns väl inte en enda gång där moderaterna har accepterat de revisionsmöjligheter vi har gett olika skattemyndigheter osv. Det kan handla om överraskningsrevisioner eller som nu tredjemansrevisioner. Varenda gång man vill göra en effektivare verksamhet hos de granskande myndigheterna går moderaterna emot det, så jag är inte särskilt förvånad. Så till den lilla m.m.-punkten, dvs. motionerna från den allmänna motionstiden om reducerad mervärdesskatt på grund av stöld eller rån. Det blir en väldigt knepig debatt. Det var någon som sade att det är svårt att pedagogiskt förklara detta. Det är väl möjligt att det kan vara vissa problem med pedagogiken när det gäller att förklara mervärdesskatten och hur den fungerar. Miljöpartiet visar det ganska tydligt i sin motion. Där skriver det faktiskt att man inte ska behöva betala skatt på pengar som är stulna. Nej, och det gör heller ingen företagare i dagens läge. Vi undanröjde det. Man betalar ingen skatt. Momsen är ingen skatt för företagen. Företagen fungerar som uppbördsman för staten i det sammanhanget. De har fått in pengarna och ska leverera dem. Man kan jämföra det med ett kommissionsförhållande, dvs. när ett företag säljer i kommission. Inte slipper företaget att betala kommissionspengarna till den som man sålt åt. Ska det då vara skillnad bara därför att det är staten som är aktör i det ena fallet och i det andra fallet ett privat företag eller en privatperson? Det hela haltar. Det kan vara så att Miljöpartiet när det skrev motionen inte tänkte på att vi har ändrat reglerna och att vi i dag inte beskattar. Om man skulle genomföra detta skulle det bli ganska stora problem på försäkringssidan. Vi löste det när vi genomförde förändringarna på så sätt att försäkringsersättningen är skattepliktig. Då blir det neutralitet i systemet och alla blir skadeslösa. Skulle man nu plötsligt börja att bolla med att man skulle få tillbaka mervärdesskatten skulle man slå sönder ett väl fungerande system. Kristdemokraterna jämför kundförluster med stöld. Då är de ute och seglar ganska ordentligt. Kundförluster är en "naturlig" del i näringsverksamhet. Varje näringsverksamhet drabbas av kundförluster. Däremot är rån, stöld och brott inte en naturlig del i verksamheten. Att då jämföra med kundförlust och säga att det är närbeläget rån och stöld är att dra väldigt långa paralleller. En kundförlust minskar också de facto omsättningen. Man får inte in de pengarna. När man däremot blir rånad eller när någon stjäl pengarna har man fått in pengarna och de finns där. Visst bygger detta på den svenska mervärdesskattelagstiftningen. Men vi har ett sjätte mervärdesskattedirektiv att förhålla oss till. Det är det mervärdesskattedirektivet som nu också är grunden för de svenska reglerna. Det är som Birger Schlaug sade. Inom skatteområdet är inte EU på något sätt bestämmande utom när det gäller en skatt, och det är mervärdesskatten. Där är vi helt bundna av EU-direktivet - sjätte mervärdesskattedirektivet. Det kan vi ha synpunkter på, men vi visste faktiskt om att mervärdesskattedirektivet var bindande för samtliga stater när vi gick in i EU. Jag ska inte säga att en viss sak roar mig, men jag blir lite konfunderad. Vi har haft denna debatt två gånger förut i kammaren. En gång var det Folkpartiet som reserverade sig. I övrigt var det ett enigt utskott. Nu plötsligt har det blivit stötande, orättvist och stridande mot det allmänna rättsmedvetandet. Vad har hänt på dessa tre fyra år? Man har gått från att acceptera den lagändring vi gjorde då - vi argumenterade faktiskt också emot att man skulle genomföra den förändring som man nu motionerar om - till att plötsligt anse att det har blivit stötande, orättvist och stridande mot det allmänna rättsmedvetandet. För Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna måste detta bli väldigt knepigt. Vad har hänt under denna tid? Har det hänt någonting, egentligen, mer än att ni är ute och fiskar i lite grumliga vatten som vanligt? Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.
Fru talman! Per Rosengren var i sitt civila liv innan han kom till riksdagen verksam inom skattemyndigheten. Utifrån det perspektivet kan man naturligtvis säga att moms inte är någon skatt. Men jag kan försäkra honom väldigt många gånger om att småföretagare, t.ex., upplever moms som skatt. Svårare än så är det nog inte. Dessutom kan det vara så att medvetenheten om problemet ökar ju fler människor man möter som faktiskt drabbas av detta och som inte tycker att det är rimligt utan känner att det är fullständigt sjukt. Ur individens perspektiv - ur småföretagarens perspektiv - är det klart att det är absurt. Det är möjligtvis inte alls absurt utifrån Bryssels perspektiv eller utifrån Per Rosengrens skattemyndighetsperspektiv.
Fru talman! Den som lärde mig att moms inte är en skatt för företaget var min pappa, som var småföretagare. Birger Schlaug bör kanske informera sig om vilken profession jag hade innan jag kom hit. Jag var lärare när jag kom in i riksdagen. Jag var lärare i 13 Vad har ni för lösning på detta problem? Har vi inte i dag en väldigt bra fungerande lagstiftning på detta område? Ska vi trassla till det ytterligare nu genom att väva in en massa konstruktioner? Jag har i stort sett inte sett att någon som har drabbats klagar på detta i dag. Man gör det möjligen om man inte har en försäkring, men då drabbas man på något sätt ändå. Hur har ni tänkt att det ska lösas? Jag har faktiskt pratat med skattemänniskor om hur man skulle kunna konstruera ett system. De säger att det inte blir lätt. Men ni som är för förenklingar kan ju förklara hur ni skulle förenkla genom detta system. I dag har vi skattepliktig försäkring för hela beloppet. Så löser det sig.
Fru talman! Det är beroende på vilket perspektiv man ser saker och ting i. Det är säkert inte så lätt alla gånger ur ett myndighetsperspektiv eller ur statens perspektiv. Om Per Rosengren har varit lärare i 13 år kan han möjligtvis förstå det där med pedagogik. Jag tror faktiskt att skattesystemet måste kännas riktigt för dem som ska betala sina skatter om man ska få respekt för det. Det är många som tycker att miljöskatter är helt okej när de vet vilket syfte de har. Men denna problematik känns väldigt konstig för framför allt småföretagare. Om Per Rosengrens pappa lärde honom någonting lärde min pappa mig någonting annat. Han var också småföretagare, nämligen.
Fru talman! Efter att ha hört Birger Schlaug resonera förstår jag att hans pappa inte kan ha lärt honom särskilt mycket om mervärdesskatt och skattesystem. Det är tämligen klart. Jag har inget myndighetsperspektiv. Jag har ett småföretagarperspektiv. Detta är, som väl är, ingen ofta förekommande sak för småföretag. I dag är i stort sett alla småföretag försäkrade. Är det så att man är förlustig - man får ett inbrott eller blir rånad - upplevs det inte som ett problem. Jag förstår inte vad det är ni försöker blåsa upp för problem. Det är inte förenligt med EG-rätten eller den svenska rätten, men om ni mot förmodan skulle genomföra dessa förändringar skulle det innebära väldigt stora praktiska problem både för försäkringsbolagen och för småföretagen. I dag löser man det väldigt enkelt, som jag har sagt, med den lösning som vi genomdrev i nästan total enighet - med undantag för Folkpartiet. De ställde sig bakom den förändring som gjordes men ville även ta med momsen. Jag ställer frågan återigen. Den kan kanske Kenneth Lantz svara på. Birger Schlaug svarade inte på den. Vad har hänt sedan ni ställde er bakom detta förut? Vad är det som gör att det plötsligt har blivit så väldigt stötande, orättvist och stridande mot det allmänna rättsmedvetandet? Har det plötslig blivit så i dag? Var det inte det för fyra år sedan? Jag måste säga att jag ibland undrar vad ni håller på med.

Fru talman! Jag vill bara helt kort informera Per Rosengren om att det från min sida absolut inte finns någon tveksamhet när det gäller vad t.ex. kundförluster är på detta område. Jag ville lyfta fram ett exempel på hur individen kan känna det i ett läge då den drabbas. Det var enbart ett exempel. Jag håller också med om att denna debatt är något märklig. Jag tror inte alls att det har skett någon större förändring under de år som har gått. Som försäkringstjänsteman känner jag väl till den förenkling som uppstått genom att vi nu har moms på hela beloppet. Ta detta som ett enkelt förtydligande.
Fru talman! Då förstår jag över huvud taget inte varför man ställer sig bakom en sådan reservation. Jag förstår inte. Kenneth Lantz resonerade, tyckte jag, väldigt klokt just nu. Däremot tror jag att det är farligt att dra paralleller, som man gjorde förut, och bara ge ett exempel. Man jämför kundförluster med rån och stöld. Man måste vara fullkomligt medveten om vad som är ett naturligt inslag och ett risktagande i näringsverksamhet. Jag hoppas att vi alla här är eniga om att rån och stöld inte är naturliga inslag i näringsverksamhet. Om en anställd som t.ex. har en förtroendepost stjäl kan det betraktas på ett lite annorlunda sätt. Men om man blir rånad eller bestulen av utomstående är det inte att betrakta som ett naturligt inslag i näringsverksamhet, och då ska det också behandlas på det sättet. Annars får vi system som inte är kongruenta och som börjar slira alltför mycket.
Fru talman! Jag har begärt ordet därför att jag är en av de motionärer som har tagit upp problemet kring moms på rånat belopp. Jag följde debatten på mitt rum och blev mer och mer konfunderad. Var finns individen i den debatt som har förts från majoritetens företrädare här i kammaren? Jag har hört på företrädare från mitt eget parti Moderaterna, från Kristdemokraterna och från Miljöpartiet som förstår problematiken och som sätter den enskilde småföretagaren - det handlar ofta om småföretagare - i centrum och vill skapa ett rättstryggt system där det är möjligt att vara handlare. Sedan hör jag majoritetens företrädare som pratar om system, om att trassla till det hela och om att moms inte är skatt utan någonting annat. Var finns individen i det här sammanhanget? Jag undrar det. Låt det vara möjligt för människor att ha förtroende för rättssystemet, för skattesystemet! Jag anser inte att det är möjligt när enskilda näringsidkare först utsätts för rån och sedan ska betala moms till staten på det belopp som de har blivit rånade på.
Fru talman! Först och främst är det helt fel. Man betalar inte moms på det rånade beloppet. Man betalar moms på den omsättning som avses. Hela beloppet kan man inte ta bort. Man kan ju ha fått en avbetalning, och då har man redan betalat in momsen tidigare. Det är alltså inte på hela beloppet. Margareta Cederfelt pratar om att vi skulle skapa ett rättstryggt system. Jag tror inte att Margareta Cederfelt har förstått vad det hela handlar om. Vi har alltså en lagstiftning i dag som fungerar bra. Man får ersättning från försäkringsbolaget, och om man skulle genomföra detta skulle vi få ett system som inte fungerar. Dessutom måste man ha ett skattesystem som är kongruent. Man kan ju inte plocka lite hipp som happ. Och att hävda att handlare inte skulle våga bedriva verksamhet och att de inte kan känna sig trygga bara för att man inte genomför den här förändringen det blir att dra det väldigt långt. Jag frågar återigen: Vad är det som gör att denna fråga har förändrats på det här sättet under de här åren? Moderaterna stod bakom det här förut. Vi var eniga. Jag säger det återigen; det var bara Folkpartiet som hade en annan uppfattning. Vad har hänt under de här åren som gör att det plötsligt är så anstötligt. Margareta Cederfelt borde gå hem och sätta sig in i skattelagstiftningen och se hur den fungerar i verkligheten för att få ett system som är kongruent och som fungerar.
Fru talman! Återigen hör jag systemets talesman yttra sig: Det är inte hela beloppet; det är bara delar av det. Det finns försäkringsbolag. Var finns den enskilda individen i det här sammanhanget? Varför röra till systemet med att försäkringsbolag ska involveras när det faktiskt går att göra det hela enklare genom att göra hela det rånade beloppet avdragsgillt? Per Rosengren säger ju uppenbarligen att delar av beloppet inte ska räknas in på grund av avdrag. Jag talar om ett rättstryggt system som gör det möjligt att vara handlare. Jag förstår inte problemet.
Fru talman! Nu förstår jag att inte Margareta Cederfelt förstår ett dugg. Hon talar om hela beloppet; det är fullkomligt absurt. Det är bara 20 % av beloppet som är moms. Är det bara den som är hela delen? Varför ska man blanda in försäkringsbolag? Ska staten stå för de 80 procenten också? Handlare och vilka som helst är väl så pass kloka att de har en försäkring. Vi har ett försäkringssystem i dag och ett system i dag där man inte behöver betala inkomstskatt på detta belopp. Sedan får man då ut försäkringsersättning. Den är skattepliktig. Då blir det plus minus noll för företagen. Att blanda in det här med momsen i detta sammanhang skulle skapa ett oerhört komplicerat system, men jag förstår om Margareta Cederfelt inte förstår det för när hon står här och hävdar att man ska få tillbaka hela beloppet blir debatten fullkomligt absurd.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

Skälet är att vi motsätter oss den ordning som innebär att två utpekade fackföreningar får en särskild ställning när det gäller fördelningen av korttidsstudiestödet. Det för då också med sig konsekvenser på skatteområdet, och analogt med våra yrkanden i förra veckan här i kammaren motsätter vi oss nu också de konsekvensändringar som blir följden på skatteområdet. Det gäller hur man ska hantera korttidsstudiestödet och att i lagstiftningen utpekade fackföreningar ska besluta om detta.
Fru talman! De lagförslag om fördelningen av bidrag vid korttidsstudier som regeringen har lagt fram under våren innebär, som vi hörde tidigare talare här säga, att myndighetsutövning mot enskilda ska överlämnas till två fackliga intresseorganisationer, nämligen LO och TCO. Detta har kristdemokraterna och företrädare för andra oppositionspartier motsatt sig vid behandlingen i utbildningsutskottet bl.a. med hänvisning till Lagrådets kritik av förslaget, särskilt när det gäller rättssäkerhetsaspekter. Vi kristdemokrater i skatteutskottet delar oppositionens ställningstagande i den här frågan. Mot den bakgrunden bör skattefrihetsregeln för bidrag vid korttidsstudier inte heller vara utformad på det sätt som regeringen har föreslagit. Vi yrkar därför bifall till reservationen under punkt 1 som innebär att riksdagen avslår proposition
Fru talman! Jag ämnar inte falla för frestelsen att köra den debatt som utbildningsutskottet hade i förra veckan i repris. Jag vill bara yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på den reservation som finns.